Herr talman! Anna-Greta Skantz har frågat mig om jag är beredd att verka för att möjligheterna för läkare från utomnordiskt land att tjänstgöra i Sverige ökas. Enligt lagen om behörighet att utöva läkaryrket krävs som regel svensk legitimation för att få arbeta som läkare i Sverige. Den som utom riket har avlagt läkarexamen och i Sverige gått igenom föreskriven efterutbildning skall på ansökan få legitimation. Inom socialstyrelsen finns en särskild nämnd för utländsk medicinalpersonal — NUM — som har till uppgift att handlägga frågor om kompetens och kompletterande utbildning fram till legitimation för bl.a. läkare med utländsk examen. Enligt lagen är även den behörig att utöva läkaryrket i Sverige som utan att inneha svensk legitimation förordnats att uppehålla statlig eller kommunal läkartjänst. Sådant förordnande meddelas av socialstyrelsen eller efter styrelsens bemyndigande av sjukvårdsstyrelse, sjukvårdsdirektion eller annan myndighet. rexamen att för viss tid fullgöra allmäntjänstgöring eller att vikariera på tjänst som underläkare. Vidare får huvudmännen förordna sådan läkare som vikarie för distriktsläkare, biträdande eller extra distriktsläkare, om läkaren dessförinnan tjänstgjort minst fyra månader vid svenskt sjukhus. En förutsättning för att få sådana förordnanden är att socialstyrelsen meddelat tillstånd att vikariera som underläkare i Sverige. Sådant tillstånd meddelas först sedan läkaren efter vissa kunskapsoch språkprov fått fastställd den ytterligare utbildning som behövs för rätt till 3 legitimation i Sverige. För vikariat på tjänst för läkare med specialistkompetens krä nande av socialstyrelsen. Styrelsen meddelar sådana förordnanden till läkare med utomnordisk examen framför allt på tjänster inom verksamhetsområdena anestesiologi, klinisk patologi och röntgendiagnostik. En grundläggande förutsättning för att få arbeta i Sverige är att invandrarverket meddelat arbetsoch uppehållstillstånd. äkare med obegränsat godkännande i annat nordiskt land är i princip Enligt min uppfattning ger bestämmelserna på detta område läkare med utländsk examen goda möjligheter att få arbeta i Sverige. Jag kan nämna att det finns ca 2 500 läkare med utländsk utbildning som fått svensk legitimation och är verksamma som läkare i landet. Därutöver arbetar årligen drygt 900 utomnordiska läkare i Sverige med av socialstyrelsen meddelade tidsbegränsade förordnanden. Många av dessa läkare är verksamma inom medicinska och geografiska bristområden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Men jag är inte riktigt nöjd med det, eftersom min fråga var om statsrådet är beredd att verka för att möjligheterna för läkare från utomnordiskt land att tjänstgöra i Sverige ökas. Det är emellertid möjligt för statsrådet att lämna ett kompletterande svar. Det finns naturligtvis en anledning till att jag ställt denna fråga till statsrådet. Anledningen är helt enkelt den, att flera huvudmän tycker sig ha förmärkt — om man skall uttrycka sig riktigt försiktigt — att det förefaller som om det blivit svårare för utländska läkare att få arbeta i Sverige. En av motiveringarna till detta skulle vara — det hävdas från flera håll — att vi i Sverige har så många läkare att det inte finns behov av att ge utländska läkare möjlighet att arbeta här. Sjukvårdshuvudmännen, oavsett om de kommer från slätten eller från skogslänen, upplever inte situationen när det gäller tillgången på läkare så ljus och problemfri. Antalet vakanta tjänster inom sluten vård var 1979 högst i Norrbotten med 28,4 96 och lägst vid Karolinska sjukhuset, som hade 1 96.

Vikariat som specialist i storstäder och tätorter lockar emellertid mer. Då detta förhållande väl knappast kommer att ändras i brådrasket. måste man enligt min mening starkt ifrågasätta lämpligheten av att praktiskt taget stoppa läkare med utländsk medicinsk examen som vill arbeta i Sverige. Det är ofta tack vare dem som bristområdenas sjukvårdsfunktioner över huvud taget kunnat upprätthållas. Dessa läkare är oftast kunniga yrkesmän med erfarenheter som på många håll kan ge sjukvården impulser, och med den rätta stimulansen och utvecklingen växer de snabbt in i rollen som läkare i Sverige. Det vore till nackdel för vår sjukvård att ej ge dem möjlighet att arbeta hos oss.

Herr talman! Som framgår av vad jag sade i mitt svar till Anna-Greta Skantz är principerna för rätten att utöva läkaryrket i Sverige med eller utan legitimation fastlagda i en lag som riksdagen har beslutat om. På det här området är det viktigt att en lämplig avvägning uppnås mellan å ena sidan intresset av att ge möjlighet för utländska läkare att arbeta i Sverige och å andka sidan kraven på att dessa läkare har tillräckliga kunskaper som gör dem ägnade att arbeta inom den svenska hälsooch sjukvården. Jag kan klart deklarera att jag för egen del anser att man med de nuvarande bestämmelserna får en lämplig avvägning härvidlag, liksom man får de möjligheter som behövs att erbjuda läkare med utländsk examen arbetstillfällen i Sverige utan att man därför tvingas göra avkall på kraven på erforderligt kunnande. Bestämmelserna ger socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen möjlighet att förordna icke legitimerade läkare på vikariat på olika tjänster inom den offentliga hälsooch sjukvården. Mina erfarenheter är att socialstyrelsen och huvudmännen utnyttjar denna möjlighet när så behövs för att möta bristsituationer inom vissa verksamhetsområden och inom vissa landsändar. Förordnandena avser inte bara utomnordiska läkare utan också i stor utsträckning svenska och nordiska läkare som ännu inte har fått svensk legitimation. Under 1978 förordnade socialstyrelsen t.ex. 879 svenska medicine kandidater på läkartjänster, varav 387 inom långvården och 393 inom sluten vård. Under samma år förordnades 571 danska medicine studerande, varav 399 inom distriktsläkarvården. Totalt meddelade socialstyrelsen då ca 2 900 tidsbegränsade förordnanden under 1978. Jag vill starkt understryka att det är viktigt att de läkare som kommer till Sverige — och detta gäller i all synnerhet dem som kommer till glesbygdens bristområden — behärskar svenska språket, så att de kan skapa kontakt med de patienter de möter i vården.
Herr talman! Jag delar helt statsrådets uppfattning, att det när det gäller de utländska läkarna måste ställas krav på deras yrkeskunnande och kunskaper i svenska språket, och naturligtvis måste krav också ställas i fråga om orientering i svenska medicinalförfattningar. Men faktum kvarstår att antalet i Sverige legitimerade läkare med utländsk examen har minskat. 1977 hade vi 861 sådana läkare, och 1979 hade vi 598. Det är anledningen till att jag har ställt frågan om man numera har en mera restriktiv inställning till dessa läkare. Det har i debatten framhållits att den svenska läkarutbildningens nya utformning med allmäntjänstgöring har gjort det svårare, liksom även detta att vi nu utbildar ett väsentligt större antal läkare. Om det är riktigt att detta är motiven vill jag fråga statsrådet: Vad är statsrådet beredd att vidta för åtgärder för att vi skall få fler handledare och de utbildningsresurser som behövs för att man skall kunna garantera utbildningens kvalitet?
Herr talman! Det är riktigt, Anna-Greta Skantz, att den nya svenska läkarutbildningens utformning, som omfattar allmäntjänstgöring och en väsentlig utökning av antalet läkare, har medfört en begränsning av resurserna för att kunna ge utländska läkare nödvändig kompletterande utbildning för svensk legitimation och stadigvarande arbete här i landet. Av den anledningen har man prioriterat politiska flyktingar och läkare som kan åberopa särskild anknytning till Sverige. Dessa är alltså prioriterade grupper. Invandringen av läkare från utomnordiskt land har under senare år kommit att uppgå till ca 150 läkare årligen, och det är inte så dåligt. Det hör egentligen inte till frågan, men jag vill påminna om det avtal som har träffats mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet om en begränsning av nyinrättade tjänster till sjukhusen, detta för att råda bot på bristsituationen i vissa delar av landet. Detta avtal har i praktiken ännu inte fått någon effekt. Man kan inte förvänta sig en sådan så snart. Jag har för ögonblicket inte någon avsikt att vidta några extra åtgärder för att öka invandring av utländska läkare till Sverige.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga: Anser statsrådet att tiden nu är mogen att ge andra än dem som tillhör de prioriterade grupperna möjlighet att komma till Sverige?
Herr talman! Jag är inte beredd att svara på den frågan nu. Jag tror att det krävs ganska noggranna överväganden om hur många läkare som skall utbildas och konsekvenserna i framtiden av fler läkare i landet.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat jordbruksministern om hans uppfattning om Juktåkolonins framtida användning samt hur han rent allmänt ser på domänverkets skyldighet att försälja mark till aktiva jordoch skogsbrukare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill till att börja med nämna att myndigheters försäljning av statsägd mark är reglerad i förordningen om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m. Bestämmelserna härom innebär bl.a. att myndighet får, inom vissa angivna värdegränser, sälja statlig egendom, om den inte längre behövs för myndighetens behov eller för annat statligt ändamål. Dessa bes ljningar. I fråga om domänverkets köp och försäljningar av mark vill jag nämna att verket under åren 1978 och 1979 från olika skogsindustrier förvärvat 59 700 ha mark. I samband med förvärvstillstånd för de olika markområdena har regeringen föreskrivit att verket skall förhandla med lantbruksstyrelsen om att överföra delar av den förvärvade marken från domänfonden till jordfonden. Vissa arealer har redan överförts och förhandlingar pågår om ytterligare områden. Vid sidan härav har överenskommelser träffats mellan domänverket och lantbruksstyrelsen om överföring av drygt 20 000 ha mark, belägen på olika håll i landet. En stor del av områdena har redan förts över till jordfonden. Den mark som sålunda tillförs jordfonden skall i första hand tillföras bestående lantbruk eller användas för byte med andra skogsägare. Vad slutligen gäller Juktåkolonin har jag från domänverket inhämtat följande. För 20 år sedan bestod kolonin av 19 kronotorp, som sammanlagt omfattade 80 ha åker. Nu finns det endast 5 torp kvar med 22 ha åker. 21 ha är utarrenderade till en jordbrukare.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag konstaterar att domänverket redan har beslutat att lägga ned Juktåkolonin, eftersom det, som industriministern säger, inte finns arrendatorer. Men det finns faktiskt människor som är intresserade av att köpa de aktuella torpen, bosätta sig där och bruka marken. Och det borde vara angeläget, inte minst ur regionalpolitisk synpunkt. Det finns nämligen utredningar som pekar på att det är en god satsning att låta folk sysselsätta sig med den här typen av verksamhet som kompletteringssysselsättning. När det sedan gäller domänverkets markpolitik finner jag av industriministerns svar att enbart des.k. bärkraftiga jordbruken och skogsbruken skall ha möjlighet att förvärva mark av domänverket. Jag finner det litet olyckligt just i det här området av landet, där man mycket väl kan tänka sig att det finns intresse för att förvärva även mindre brukningsenheter.
Herr talman! Jag vill säga till Lennart Nilsson i Vännäs att det enligt de uppgifter som domänverket har gett mig inte har funnits intresse från någon att köpa marken inom Juktåkolonin. Om det intresset ändå finns, vilket Lennart Nilsson antyder, vill jag uppmana vederbörande att ta kontakt med domänverket i frågan. Det är lämpligt att vederbörande också tar kontakt med lantbruksnämnden. Det är självfallet ett samhällsintresse att odlad jord också kan förbli odlad jord. Får jag sedan säga, beträffande Lennart Nilssons kommentar till den allmänna politiken i sammanhanget, att jag visserligen hänvisade till att man bör tillföra bestående lantbruk den här marken — men till bestående lantbruk räknar jag för min del också lantbruk där det finns försörjningsunderlag från andra näringsgrenar än lantbruk. Man kan alltså mycket väl överväga att i tillämplig omfattning komplettera andra fastigheter än fullständiga jordbruksfastigheter med marken i fråga. Jag vill sammanfattningsvis säga att jag ser det som mycket värdefullt när domänverksmark överlåts för främjande av jordbrukets och skogsbrukets utveckling. Härigenom kan uppbyggnaden av familjejordbruk stimuleras, och det är en angelägen målsättning, inte minst ur regionalpolitisk synpunkt.
Herr talman! Jag tackar för industriministerns positiva uttalande när det gäller möjligheten att förvärva mark av domänverket. De uppgifter som jag har fått tyder på att domänverket inte visat något intresse i det här sammanhanget, men självfallet skall kontakter tas för ytterligare kontroll av detta.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag avser att föreslå en uppräkning av de regleringsavgifter som döms ut enligt vattenlagen så att de realt motsvarar 1974 års nivå. Regleringsavgifterna fastställs inom vissa i lagen bestämda gränser. Gränsvärdena var länge 10 öre resp. 3 kr. per turbinhästkraft. Efter lagändringar vid tre tillfällen har grän Som Paul Lestander framhåller har penningvärdet sedan 1974 undergått betydande förändringar. Detta skulle i och för sig kunna motivera en ytterligare höjning av gränsvärdena. En sådan höjning måste ske genom lagändring. Nu pågår emellertid inom justitiedepartementet arbete med en ny vattenlag, som enligt planerna skall remitteras till lagrådet efter sommaren. En viktig del av det arbetet är utformningen av det vattenrättsliga avgiftssystemet. Vi skall där fö: söka få fram ett system som smidigare än det nuvarande tar hänsyn till inträffade förändringar i penningvärdet.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Regleringsavgifterna i vattenmål har en stor betydelse i de bygder som omfattas av vattenkraftsutbyggnader. Frånvaron av regler, som fortlöpande tillförsäkrar exploateringsområdena tillskott med bibehållet värde, upplevs som en orättvisa. Nuvarande ordning bidrar till att öka avkastningen på nedlagt kapital i vattenkraftsutbyggnader. Jag avstår från spekulationer om huruvida detta också varit avsikten. Ett förslag att höja nivån på regleringsavgifterna blir ett steg mot indragande av övervinsterna från kraftbolagen. Det ger också återbäring till kraftkommunernas befolkning vid kommande effekthöjningar. Inom justitiedepartementet arbetas f. n. med utformandet av en lagrådsremiss. Proposition om ny vattenlag väntas föreläggas 1981 års riksdag. Avser justitieministern att remittera förslaget också till kommunerna? Varför läggs inte ett förslag fram om en höjning i avvaktan på en ny vattenlag i dess helhet?
Herr talman! Som svar på den sista frågan kan jag säga att eftersom arbetena med den nya vattenlagen kommit så långt. anser jag att det inte är lämpligt eller nödvändigt att göra en låt mig säga provisorisk förändring av gällande regler. När det nu skall ske en remiss till lagrådet, så menar jag att den här frågan får lösas i det större sammanhanget när vi får den nya vattenlagen som — vilket jag sade i det tidigare svaret — på ett smidigare sätt skall kunna klara av de här problemen.
Herr talman! Jag konstaterar bara att man i kraftkommunerna har väntat sedan 1974 på att få en realistisk uppräkning. Vi får tydligen vänta ytterligare två år.

Herr talman! Kjell Mattsson har frågat mig om regeringen kommer att ge byggnadsuppdrag så att den uppgjorda tidsplanen för nybyggnad av förvaltningshus för polis, åklagare och lokala skattemyndigheten i Mölndal kan hållas. Regeringen uppdrog den 18 maj 1978 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad för polismyndigheten m.fl. myndigheter i Mölndal. Enligt regeringens beslut skulle objektet tillföras byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när behov föreligger med hänsyn till sysselsättningsläget. Projekteringsarbetet är numera avslutat, och byggnadsstyrelsen har hemställt om att få utföra bygget. F.n. är arbetsmarknadsläget inte sådant att det är motiverat att påbörja byggnationen. Regeringen gör emellertid fortlöpande bedömningar av sysselsättningsläget. Så snart det av arbetsmarknadsskäl är motiverat med byggstart kommer regeringen att pröva om arbetena skall påbörjas. Jag är medveten om att berörda myndigheter i Mölndal är i behov av mer ändamålsenliga lokaler. Jag kommer att följa ärendet noga.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Polisen i Mölndals polisdistrikt bedriver verksamheten i ett flertal förhyrda lokaler som är otillräckliga, föga ändamålsenliga och splittrade. Avsaknaden av vissa tjänsterum, samlingsoch undervisningsrum, utrymmen för motion samt hygienoch förrådsutrymmen, liksom splittringen av polismästarens kansli och kriminalavdelningen, medför att verksamheten blir irrationell. Garageplatserna för polisens tjänstefordon är skilda från tjänstelokalerna. Åklagarmyndigheten och den lokala skattemyndigheten förhyr byggnadsstyrelsens lokaler i skilda delar av kommunen. Splittringen av lokalerna och den dåliga kvaliteten på dessa motiverar att man snabbt kommer i gång med att bygga nytt för dessa myndigheter i Mölndal. Nu säger justitieministern i svaret att arbetsmarknadsläget inte är sådant att det motiverar att man nu påbörjar byggnationen. Det kan vara riktigt att det just nu förhåller sig på det sättet. Annars är dock att notera att Göteborgsregionen, dit Mölndals kommun hör, har haft och har svåra problem på arbetsmarknaden genom den omställning av varvsindustrin som har beslutats. Varvsindustrin har ju varit ryggraden i näringslivet i Göteborg. Jag konstaterar också att regeringen i sin proposition om varven säger att man skall återkomma med synpunkter och förslag när det gäller arbetsmark Nr 143 naden, bl.a. i Göteborgsregionen, till hösten. Det är därför viktigt att veta om man då kommer att vara tillräckligt väl framme i planeringen. Likaså 13 maj 1980 behöver man veta om justitieministern kommer att arbeta för att polishuset i Mölndal — om det finns någon möjlighet härtill — kan komma med bland Om utredning av : ning vid SJ under kommer att se till att polishusbygget i Mölndal då står så högt upp på 1950-talet regeringens åtgärdslista att det kan förverkligas? projekten för att förbättra sysselsättningsläget i Göteborgsregionen. Det är synnerligen angeläget att detta bygge kommer till stånd. Kan jag tolka det avslutande stycket i justitieministerns svar så, att han — om man nu behöver sätta in åtgärder till hösten, vilket är mycket troligt —
Herr talman! Jag har när det gäller behovet av detta polishus ingen annan bedömning än Kjell Mattsson. Jag vet att det är mycket angeläget att det kommer till stånd, och jag kan försäkra Kjell Mattsson att när det finns möjligheter att komma i gång med det byggandet skall jag göra vad jag kan för att bevaka att detta skall kunna ske.

Herr talman! Jag tar fasta på detta justitieministerns uttalande och räknar med att han vid fortsatta kontakter skall framhålla att det är väldigt angeläget att det här projektet kommer till stånd. Som jag sade inledningsvis tror jag också att det kommer att behöva vidtagas åtgärder i Göteborgsregionen under nästkommande vinter, och jag hoppas att det då skall bli möjligt att däri inrymma också detta bygge.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag är beredd att — utan åberopande av preskriptionslagstiftning från 1862 — medverka till ett klarläggande av eventuellt samband mellan hormoslyrbesprutning vid SJ och skador på människor. I den rättegång som Sven Henricsson hänvisar till prövas nu frågan om preskription. Finner rätten att lokförarnas eventuella rätt till skadestånd inte är preskriberad, utreds det Sven Henricsson frågar efter i samband med rättegången. Jag måste därför avvakta den rättsliga prövningen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Först i mitten på 1970-talet utfördes en epidemiologisk undersökning av tumörincidens beträffande svenska järnvägsarbetare. Undersökningen tillkom på initiativ av arbetarskyddsstyrelsen och gällde bl.a. banarbetare som exponerats för amitrol — ibland i kombination med andra herbicider. Undersökningen visade en ökad tumörfrekvens bland de arbetare som exponerats för amitrol. Banarbetarnas exponering för herbiciderna kan belysas mer levande av de nu aktuella lokförarnas berättelser. Av dessa framgår att då amitrolen sprutades från en särskild rälsgående öppen vagn slog ett moln av klibbig vätska mot lokförarnas ansikten. Vätskan fastnade på kroppen, i kläderna, i förarutrymmet, på maten. Vätskan, säger lokförarna, smakade sötsurt, och den slickades bort från läpparna. Det var vanligt att lokförarna sov i hytten på natten, och hygienen var ofta dålig — en vattenflaska användes för att tvätta av det värsta. Skyddsutrustningen var obefintlig. Det här skedde under åren 1950-1958. Det kan tilläggas att lokförarna hade fått skriva på ett papper, av vilket framgick att preparatet var helt ofarligt. I dag är fem av de åtta som deltog i arbetet döda. De tre återstående är förtidspensionärer och handikappade. Två av dessa, som alltså blev sjuka i mitten på 1970-talet, framställde för ett par år sedan skadeståndskrav på SJ. SJ tillbakavisar kraven med hänvisning till 1862 års preskriptionslagstiftning och menar att skadeståndskraven är för sent resta med tanke på att arbetet utfördes under åren 1950-1958. Men de sjuka arbetarna kunde rimligen inte veta om ett eventuellt samband mellan besprutningsarbetet och skadorna förrän dessa skador hade visat sig. Det var f. ö. först i mitten på 1970-talet som det i litteraturen slogs fast att samband förelåg mellan hormoslyr och skador. Undersökningar av professor Hardell i Umeå har på senare tid f.ö. ytterligare bekräftat sambandet mellan fenoxisyror och cancer bland såväl skogsarbetare som jordbruksarbetare. Kommunikationsministern säger nu att han måste avvakta den rättsliga prövningen av preskriptionslagstiftningen. Det måste framhållas att den nuvarande preskriptionslagstiftningen tillkom redan år 1862. Då hade inte industrialismen slagit igenom, och lagen var inriktad mest på frågor rörande penningfordringar och gällde inte skadegörande handlingar. I dag sysslar den kemiska industrin med ett rent härjningståg och släpper ut preparat enligt rena låt-gå-principen. Det tar ofta lång tid innan skador förorsakade av kemiska preparat visar sig på människor. Därför är det angeläget att inte åberopa denna lagstiftning i dagens moderna situation.
Herr talman! Det är riktigt att preskriptionslagstiftningen är från 1862. och det är också riktigt att det ligger ett förslag till ny lagstiftning på riksdagens bord. I den del det här gäller föreslås emellertid ingen ändring i lagstiftningen. Man kan därför inte säga att det är en föråldrad lagstiftning som SJ hänvisar till. Nr 143 Dessutom har statens järnvägars beslut både granskats och godkänts av justitiekanslern. Man kan därför inte på något sätt klandra järnvägen i det 13 maj 1980 här särskilda fallet. Till slut vill jag emellertid säga, även om det är litet svårt att i kammaren Om utredning av diskutera en särskild rättegång mellan en enskild person och statens järnvägar, att statens järnvägar har framhållit att man på grund av en eventuell motgång i preskriptionsfrågan för den klagande inte skall undandra hormoslyrbesprut ning vid SJ under vetenskapens aktuella ståndpunkt, ger rimlig grund för antagandet av ett 1950-talet sig att diskutera hans fall den dag det föreligger en utredning som, på medicinskt samband mellan hormoslyrhanteringen och hans besvär.

Herr talman! Det är med det svar jag nu fått av kommunikationsministern ännu svårare att förstå varför SJ inte på en gång tillät en prövning av sambandet mellan besprutningarna och de uppkomna skadorna. Ett eventuellt beslut av domstolen kan nämligen få betydande konsekvenser för framtiden. Antag att domstolen finner att fallet är preskribrerat. Då kommer mani en rad andra fall att kunna åberopa ett sådant utslag, fall där människar har exponerats för gifter eller strålning för flera år sedan och så småningom fått skador. Man kommer att kunna göra gällande att domstolen har fattat ett prejudicerande beslut om att man i sådana fall inte behöver pröva ett krav på skadestånd. Detta innebär att denna fråg; lokförarna, utan frågan har ett mycket vidare perspektiv. Det kommer att inte bara gäller de nu aktuella betyda mycket i vårt moderna kemiska samhälle om man fastlägger att det inte är möjligt att efter tio år framställa ersättningskrav för skador som har inträffat tidigare. Jag hade därför hälsat med tillfredsställelse om kommunikationsministern hade visat sig beredd att på ett öppnare sätt medverka till en prövning av detta fall, så att SJ inte ges möjlighet att gömma sig bakom en preskriptionslagstiftning.
Herr talman! Sven Henricsson har litet otur. SJ utreder nämligen regelbundet krav oberoende av lagen om preskription. Visar det sig att SJ bär skulden för någon skada, försöker SJ inte komma ifrån sin betalningsskyldighet på grund av preskription. Problemet i det nu åberopade fallet är att SJ med bestämdhet bestrider samband mellan å ena sidan hormoslyr och å andra sidan en ryggskada. Sven Henricsson har också otur så till vida som att denne delinkvent år 1975 av riksförsäkringsverket begärde ersättning för yrkesskada. Då ansåg riksförsäkringsverket inte att hans ryggbesvär var en yrkesskada. Hormoslyrbesprutningen nämndes över huvud taget inte i den ansökan. vilket är
Herr talman! Jag skall inte som kommunikationsministern ägna mig åt en medicinsk prövning av sambandet mellan arbetet och de uppkomna skadorna.
Många kommuner har f. n. planer på att uppföra koleldade kraftvärmeanläggningar eller hetvattencentraler. Eftersom det är angeläget att så snabbt som möjligt minska landets oljeberoende är det viktigt att dessa planer inte onödigtvis försenas.
Jag vill nöja mig med att säga att sakägaren i detta fall har tjocka pärmar med medicinsk dokumentation — artiklar och andra fakta — som han hade haft möjlighet att förete i en process. Det är ju detta frågan gäller.
Självfallet förutsätter detta att anläggningarna fyller högt ställda miljökrav. Statsrådet Georg Danell har emellertid bl.a. i Radio Södertälje hävdat att regeringen inte kan ta ställning till ansökningar om koleldade anläggningar innan man utarbetat en samlad kolpolitik.
Här har ännu inte givits möjlighet till en prövning av detta samband, och då är det väl inte lämpligt av kommunikationsministern att här påstå att det inte finns något sådant samband. I utredningar som jag har hänvisat till har man dock kommit fram till att det finns ett samband mellan arbete med amitrol och skador på människor.
När räknar statsrådet med att regeringen kan ta ställning till ansökningar om att få uppföra koleldade kraftvärmeverk eller hetvattencentraler?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig när jag räknar med att regeringen kan ta ställning till ansökningar om att få uppföra koleldade kraftvärmeverk eller hetvattencentraler. Jag utgår från att Pär Granstedts fråga avser de ansökningar som f.n. prövas av regeringen enligt 136 a § byggnadslagen. Regeringen har att utifrån denna lagstiftning ta ställning till fem ansökningar som rör koleldade kraftvärmeverk eller värmeverk. Ansökningarna avser etablering i Göteborg, Malmö, Södertälje, Västerås samt Hammarbyhamnen i Stockholm. Flertalet av dessa ärenden remissbehandlas f.n. eller kompletteras av sökanden. Jag är självfallet liksom Pär Granstedt angelägen om att en minskning av landets oljeberoende kan åstadkommas samtidigt som en kolintroduktion inte får innebära att angelägna miljökrav åsidosätts. På kolområdet pågår ett omfattande utredningsoch utvecklingsarbete. Jag utgår från att vi härigenom skall få ett allt bättre beslutsunderlag för ställningstaganden till nämnda ansökningar. Jag vill i det sammanhanget bl.a. hänvisa till det arbete som pågår inom projektet Kol Hälsa Miljö som bedrivs av vattenfallsverket i nära samarbete med bl.a. naturvårdsverket. Frågan om introduktion av kol övervägs vidare av en rad myndigheter och företag. Exempelvis avser naturvårdsverket i samband med sitt remissvar över bostadsdepartementets rapport Mark och Vatten 2 bl.a. att belysa miljöfrågor i samband med koleldning. Resultaten från pågående arbeten torde komma att ge större klarhet när det gäller t.ex. reningsmetoder för att avskilja svavel, stoft och skilda tungmetaller ur rökgaser samt förutsättningarna för att importera kol med goda egenskaper från miljösynpunkt. Jag vill peka på att regeringen redan i den energiproposition som förelades riksdagen i april i år redovisat sin allmänna syn på kolets roll i svensk energiförsörjning. Bl. a. framhålls att en successiv ökning av kolanvändningen är erforderlig för att det skall vara möjligt för oss att erhålla den kunskap och erfarenhet som krävs för egen teknisk utveckling och för att vi successivt skall kunna utnyttja teknik från andra länder. Vidare framhålls att det är mycket angeläget att introduktionen av kol i Sverige sker på ett sådant sätt att väsentliga miljökrav tillgodoses. Det är min förhoppning att det tidigare nämnda utredningsoch utvecklingsarbetet succes sivt kommer att ge bättre förutsättningar för att ta ställning till enskilda lokaliseringsansökningar utifrån en mer samlad syn på hur kolintroduktion bör ske i landet. I regeringens energipolitiska proposition framhålls också att dessa frågor kommer att tas upp mer detaljerat i den energipolitiska proposition som regeringen avser lägga fram i början av år 1981. Jag förutsätter dock att regeringen måste ta ställning till någon eller några lokaliseringsansökningar innan denna proposition kan föreläggas riksdagen. Därför förs en dialog med sökandena och berörda kommuner för att tidsmässigt planera beslut så att inte allvarliga olägenheter uppstår för enskilda kommuner och företag. Om berörd kommun i vis: starka skäl för ställningstagande inom viss tid så skall jag självfallet medverka härtill. Skäl som jag tillmäter stor betydelse är framför allt kommunernas behov av beslut för att trygga värmeförsörjningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Danell för svaret på min fråga. Vi är uppenbart eniga om att det är angeläget att vi kan minska oljeanvändningen och att kolet är ett av de bränslen vi då måste räkna med att använda i stället. Samtidigt är det helt klart att en kolintroduktion i Sverige måste ske på ett miljömässigt riktigt sätt. Jag vill gärna slå fast att det uppenbarligen inte heller där råder några delade meningar. Det krävs ytterligare utredningsarbete innan vi är helt på det klara med vilken som är den miljömässigt bästa tekniken när det gäller rening m.m. Det gäller att kunna tillföra den planering av kolanläggningar som ger oss de kunskaper som successivt kommer fram. Men läget nu är att många kommuner ligger i startgroparna för att satsa på koleldade anläggningar. De kommuner som av olika skäl behöver bygga nya värmeanläggningar eller kraftvärmeanläggningar kan inte längre planera för användning av olja. Det vore inte önskvärt. I vissa fall är det klart att inhemska bränslen utgör alternativ, i andra fall är kol det enda alternativet. Så ärt.ex. fallet med min egen hemkommun, Södertälje. Vi får inte planera för olja — vi vet att vi aldrig kommer att få tillstånd för en sådan anläggning. Det finns bara ett bränsle som kan vara aktuellt för vår del. och det är kolet. När vi vet att planeringen måste inriktas på kol är det viktigt att vi har möjlighet att fortsätta den planeringen, att fortsätta förverkligandet av planerna, utan att det så att säga läggs en död hand på verksamheten genom att besluten förhalas i regeringen. Anledningen till att jag ställde min fråga var ett uttalande av statsrådet Danell som refererades i Radio Södertälje om att man måste avvakta den samlade kolpolitiken innan man kunde ta ställning till enskilda ansökningar. I varje fall uppfattades uttalandet som om det hade den innebörden. Jag upplever det så att statsrådet i svaret på min fråga har en mer öppen attityd och öppnar möjligheter till ställningstaganden till enskilda ansökningar innan den samlade kolpolitiken har presenterats. Det ser jag som positivt, och jag vill gärna få definitivt bekräftat av statsrådet Danell att vi inte skall behöva riskera förseningar i planeringen för de kommuner som redan kommit i gång med förberedelserna för kolanläggningar vare sig det gäller kraftvärmeverk eller hetvattencentraler.
Herr talman! I den radioutsändning Pär Granstedt hänvisar till fanns en kortare intervju med mig. Däremot var det inte jag som konstaterade att man var tvungen att avvakta fastställandet av regeringens och riksdagens kolpolitik innan beslut om olika värmeverk kunde fattas. Det var reporterns sammanfattning. Men Pär Granstedts fråga är central och viktig.

Framför allt är det angeläget att försöka närma sig ärenden som rör fjärrvärmeanläggningar och hetvattencentraler och på detta sätt allteftersom kunna ge kommunerna klara besked. Någon död hand är det absolut icke fråga om innan regeringen lägger fram förslag till riksdagen om vår framtida kolpolitik.
Herr talman! I mitt inlägg nyss refererade jag till hur statsrådet Danells uttalande hade uppfattats. Om det var en missuppfattning, desto bättre. Herr Danells senaste förtydligande tolkar jag så att vi inte behöver oroas för några onödiga bromsar i utvecklingen i de kommuner som vill förverkliga kolanläggningar. Det ser jag som mycket tillfredsställande. Att vi också ständigt skall se till att vi kan utnyttja den från miljösynpunkt bästa tillgängliga tekniken och att vi skall ta alla de hänsyn vid lokalisering o. d. som man kan ta är vi också helt på det klara med. Jag ser denna frågedebatt som ett värdefullt klarläggande på ett område där det uppstått en del oklarheter tidigare.

Herr talman! Det skulle kanske i och för sig ha funnits anledning att uppmärksamma försvarsfrågan på ett särskilt sätt i år — det finns nog de som menar det. Jag tror emellertid ändå att det inte finns speciell anledning till en mycket vidlyftig försvarsdebatt just nu. Försvarskommittén, som skall ge oss underlag för vår bedömning av hur försvaret skall utformas i framtiden, står nu mitt uppe i sitt arbete och är väl i det närmaste färdig att fatta beslut om vad den vill föreslå. I det läget får vi väl räkna med att först nästa år bli i tillfälle att diskutera den här frågan mer utförligt. Under den senaste tiden har både i dagspressen och i fackpressen världen har förekommit en debatt där man med hänsyn till händelserna ute i påkallat förändringar i vårt försvar. Man undrar: Måste vi inte nu rusta upp vårt militära försvar, liksom vissa andra länder gör? Då vill jag betona att vår försvarsorganisation, dvs. hela vårt totalförsvar, är så utformad och egentligen utgår ifrån att vårt försvar skall tåla vissa växlingar i det internationella klimatet. De åtgärder som skall vidtas hör samman med frågan om beredskapen och har inte i och för sig med materielanskaffning o. d. att göra, eftersom det som vi alla vet är först på lång sikt som man kan göra förändringar i det avseendet. Vi är i utskottet också överens om att den säkerhetspolitik som har lagts fast av ri stormakterna har ökat. Vi är överens om att några förändringar inom de agen och regeringen håller även i ett läge då spänningarna mellan ekonomiska ramarna för försvaret inte är påkallade, även om vi nu liksom tidigare har litet olika utgångspunkter när det gäller att bedöma rambeloppen. I ett avseende avviker försvarsministern från sin tidigare ståndpunkt.

Vi har hela tiden tyckt att det är en synnerligen olycklig hantering. Värnpliktsförmånerna liksom de försvarsanställdas löner får bli vad de kan bli, men det måste självfallet rymmas inom försvarsramarna. Vi har ingenting emot att försvarsministern nu har kommit fram till detsamma och föreslår att den ordningen skall gälla för framtiden. Men samtidigt som jag säger det kan jag inte låta bli att beklaga att försvarsministern vill ge de värnpliktiga en så styvmoderlig behandling nästa budgetår. Han föreslår nämligen en höjning av dagpenningen med I kr. Vi vet allesammans att det absolut inte kan räcka till. Vi har upplevt hur priserna —inte minst på senaste tiden — har ökat, och kanske just på de produkter som de värnpliktiga efterfrågar. Priserna på tidningar och allt vad det nu är har stigit kraftigt. Därför är en uppräkning med 1 kr. helt otillräcklig. Det kommer att innebära att de värnpliktiga, som redan tidigare fått ta på sig en onödigt stor börda, kommer att få det ännu sämre i framtiden. Jag skulle önska att det fanns åtminstone någon på den borgerliga kanten som hade förståelse för den uppräkning med 3 kr. som vi föreslår och som ju ändå kan ge de värnpliktiga chansen att bibehålla sin standard. Jag tycker inte att man skall spara på det här området. Det är att ta tillbaka pengar när värnpliktigas kostnader under ett kommande år icke man räknar med att de skall få stiga i sådan utsträckning att det svarar mot den indexutveckling som det finns anledning att räkna med. Andra utskottsledamöter från vårt parti kommer sedan att ta upp delar av totalförsvaret, civilförsvaret och det ekonomiska försvaret. Vi har där funnit att regeringen gjort sig skyldig till en alltför njugg bedömning av den föreliggande situationen. Jag kan gå förbi dessa avsnitt i betänkandet, men finner det beklagligt att utskottets majoritet inte har velat tillmötesgå vår mycket blygsamma begäran att regeringen borde rikta försvarskommitténs uppmärksamhet på den betydelse som vår försörjningsberedskap har för vårt totalförsvar. Inte minst i den situation vi nu upplever, då vi har mycket knappa ekonomiska resurser och måste räkna med det också i framtiden, tror jag det hade varit välbetänkt att följa det råd vi här ger, nämligen att man även när det gäller andra produkter än olja skulle kunna finna metoder för att åstadkomma en lagring som inte behöver bekostas direkt med statsmedel såsom nu sker. Jag beklagar att man inte kunnat biträda vår motion på den punkten och ge den meningen till känna, som jag tycker är ytterst välmotiverad. är det emellertid — som framgår av talarlistan skall jag fatta mig kort i dag — en fråga som det knyts ett särskilt intresse kring i år, och det är frågan om luftförsvaret och vilken roll det skall få i den framtida försvarsorganisationen. Vi är alla medvetna om att när vi diskuterar flygplan och luftförsvar är det mycket stora pengar det rör sig om. Vi är vana vid att en mycket stor del av det svenska försvarsanslaget gått åt för att vi skulle kunna producera egna krigsflygplan här i landet och åtminstone nödtorftigt utrusta dem med vapen. Jag vill inte vara oartig mot försvarsministern, men jag måste ändå säga att han har en viss benägenhet att finna ständigt nya och kontroversiella lösningar just när det gäller flygplansfrågor. Med stor iver gick han in för att utrusta luftförsvaret med ett lätt skoloch attackplan, BILA. med de mycket begränsade uppgifter som ett sådant plan kunde fylla. Kostnaderna visade sig emellertid bli så stora att sedan man hade lagt ned hundratals miljoner på projektet fick hela tanken skrinläggas. Nu inbjudes riksdagen att ta ställning till ett nytt projekt. och jag vill gärna säga att ur vissa synpunkter är det förslag som nu föreligger intressantare. Det tänkta planet skulle ju liksom föregångarna från Tunnan fram till Viggen kunna få en mycket allsidig användning. Vi har tidigare fått lov att hantera de här frågorna med beaktande av att Sverige är ett litet land. Av det skälet har vi så att säga försökt ställa väldigt långtgående krav om användandet på de plan som tillverkats. De mest ivriga flygentusiasterna tror att vi nu skall kunna få fram ett flygplan, JAS, som fixt och färdigt och utan några större förändringar skall kunna fylla alla uppgifter — jakt, attack och spaning. Det intressanta är att ett sådant plan såvitt jag kan förstå inte existerar i något land, kanske inte ens på ritbordet. Men här i Sverige har vi den föreställningen att vi skulle kunna producera ett plan som verkligen var så utformat att det kunde klara alla de här uppgifterna. Nu skulle riksdagen, om jag har förstått rätt, inbjudas att ge ett klart besked om att det är ett sådant här plan vi vill ha om ett par år när det blir aktuellt, och vi skulle anvisa 200 miljoner som under de närmaste två åren får förbrukas för att studera och, åtminstone delvis, utveckla ett sådant plan. För att det inte skall bli något missförstånd i den här frågan vill jag gärna säga att vi socialdemokrater inte har någonting emot flygplan och absolut inte har någonting att erinra mot att de tillverkas inom landet. Frågan är bara hur det skall bli möjligt att inom de försvarsramar som vi kan tänka oss utveckla och producera ett sådant plan till rimliga kostnader. Landets ekonomi är sannerligen svag, och den kommer icke att förbättras under de närmaste två åren, tills vi då har att ta slutlig ställning till frågan. Så sent som i fjol uttalade sig en klar majoritet i riksdagen för att man icke skulle fatta något beslut i flygplansfrågan förrän försvarskommittén var färdig med sitt arbete. Därför tycker jag att det är olyckligt att försvarsministern nu lägger fram en proposition i saken. Den är oklart utformad och inte så precis och konkret som den första kommuniké jag såg, för då var det klart att regeringen hade beslutat att det skulle bli ett sådant här plan om två år och att vi nu skulle ta ett principbeslut. Sedan jag har läst utläggningarna i propositionen är jag litet mer tveksam om huruvida man kan riksdagsbeslut blir bindande. Vi har naturligtvis varje budgetår möjligheter säga att ett att behandla dessa frågor. Ur den synpunkten är beslutet kanske inte i realiteten så starkt bindande som man möjligen i förstone har föreställt sig. Men vi menar som sagt att vi skall vidhålla det beslut som vi fattade i fjol. Det var ett riktigt beslut, som innebär att vi har respekt för den kommitté som tillsatts och som skall studera de här frågorna. Den bör ha möjlighet att fritt välja och föreslå de alternativ som passar för uppbyggnad av försvaret. Den skall inte ha pressen på sig att till varje pris räkna med att ett sådant flygplan som det här gäller skall finnas med i organisationen. Det är inte alldeles säkert att det är möjligt att åstadkomma ett sådant. Vi socialdemokrater är helt överens i vår bedömning att det inte är lyckligt att just nu fatta beslut om ett plan av detta slag. Vi har ingenting emot att det görs studier och att sådana studier också kan gälla denna plantyp. Men man måste vara mer allmänt inriktad på att se hur vi skall lösa luftförsvarets problem i framtiden. Detta vill vi gärna ha besked om. Vi har inte i pengar kunnat precisera vad det får kosta, utan vi anser att det bör ankomma på de ansvariga myndigheterna att ge en anvisning på den punkten. Vi vill således inte köpa grisen i säcken. Men vi menar att det, med betydligt måttligare penninginsatser än det här är fråga om, skulle vara möjligt att driva ett fortsatt utredningsarbete. Låt mig till sist säga att vi i hög grad uppskattar att utskottet åtminstone på en punkt har kunnat vinna samförstånd. De undersökningar och penetreringar som skall göras i den här frågan skall läggas upp på ett sådant sätt att hela den svenska försvarsindustrin — dvs. de företag som är berörda — verkligen har en chans att komma med, så att det inte blir en alltför ensidig uppläggning. Utskottet har tillmötesgått oss på den punkten med en skrivning som jag anser vara tillfredsställande och som innebär att studierna får det breda underlag som jag här har talat om. Herr talman! Om jag skall hålla löftet att tala kort får jag sluta med detta. Jag ber att få yrka bifall till samtliga de reservationer som fogats till betänkandet nr 13 av mig och mina sex utskottskamrater och som avser en rad olika områden.

Herr talman! För några dagar sedan diskuterade vi nedrustningsfrågor här i kammaren. Det blev mest en debatt om kärnvapenspridningen och möjligheterna till kontroll av den och inte så mycket om nedrustningsfrågor i allmänhet. Men det torde inte vara någon överdrift att påstå att alla var medvetna om att vi nu är inne i en fas av ökade internationella spänningar och rustningar. I dag skall vi diskutera den svenska försvarspolitiken, och det är ju en självklarhet att den frågan hänger ihop med den debatt vi förde förra veckan. Det ges också, såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet, uttryck för en ökad oro inför det internationella läget. Det är en beskrivning som jag och mitt parti i stort sett kan instämma i. Spänningarna i världen ökar, och rustningarna ökar. Ökningen — kvantitativt och framför allt kvalitativt — av kärnvapenarsenalerna i Europa har medfört försämrade relationer mellan Sovjet och USA. Händelserna i Iran, Sovjets inmarsch i Afghanistan och USA:s uppenbara agerande bakom kulisserna i båda fallen har inte förbättrat situationen. I motsats till vad som sägs i propositionen och försvarsutskottets betänkande anser vpk emellertid att det som hänt under 1979 inte är något nytt och ännu mindre något oväntat. Efter nederlaget i Vietnamkriget och förlusten av kontrollen över Indokina har det blivit ännu viktigare för USA att öka sitt inflytande i andra delar av världen, också i Europa. Revolutionerna i Etiopien och Iran har inneburit att två pålitliga, reaktionära allierade har gått förlorade för USA. Detta måste repareras genom ökat inflytande i andra stater i området, t.ex. Oman, Pakistan och Afghanistan. USA är i desperat behov av oljeleveranserna från området kring Persiska viken och är berett att offra miljarder dollar för att säkerställa dem. Därför ökar man nu återigen försvarsbudgeten i USA, därför satsar man på förnyad upprustning av sina kärnvapen i Europa och därför ökar man också sin beredskap i det nordiska området genom uppseendeväckande förändringar av insatsberedskapen i Norge. Som vanligt under hela efterkrigstiden är det USA som tar initiativen till förnyad kapprustning. Man tar ledningen i upptrappningen, ivrigt påhejad av den egna rustningsindustrin och gynnad av en presidentvalskampanj, där hökar av alla slag dominerar debatten. Sovjet svarar på utmaningen och ökar också sina rustningar. Men det förtjänar att påpekas än en gång — som Eva Hjelmström gjorde i nedrustningsdebatten förra veckan — att det alltid är USA som har legat först i upptrappningen. Det är USA som har utvecklat och infört de nya och allt förskräckligare vapensystemen, och det är USA som tillåter de ekonomiska intressena inom sin egen rustningsindustri att i många fall styra utvecklingen. Nu skall vi, herr talman, dra slutsatserna av denna utveckling för vår egen del. Det är lätt att också här instämma i de allmänna värderingar som regeringen och försvarsutskottet uttrycker. Vi skall föra en konsekvent neutralitetspolitik och bidra, efter måttet av vår förmåga, till kampen för fred och mot upprustning i världen. Vi skall också, konsekvent och efter eget bedömande, vidmakthålla och utveckla ett efter våra förhållanden starkt totalförsvar. Det är ett av de bidrag som Sverige kan ge för att öka stabiliteten i det nordiska området. Ett sådant försvar måste planeras och byggas upp långsiktigt. Vi måste väga de resurser som vi har mot det resultat som dessa resurser kan förväntas ge på alla plan. Det är en fördel, såväl när det gäller försvaret som när det gäller andra områden, att planeringen inte påverkas av kortsiktiga bedömningar. Men långsiktigheten i perspektivet får inte medföra förstelning och fasthållande vid dogmer som har fastslagits under tidigare perioder — då motverkar den sitt syfte och åstadkommer låsningar i system och organisation, som bidrar till försvagning och belastning i stället för smidighet och anpassning. Vpk anser att den nuvarande försvarsorganisationen och försvarsplaneringen har hamnat i detta läge. Det är en uppfattning som vi delar med många andra som är intresserade av försvaret och försvarsdebatten i det här landet. Den nuvarande försvarsorganisationen byggdes upp under 1950-talet och torde ha varit starkast i relation till omvärlden i slutet av det årtiondet. Därefter har den alltmera urholkats av den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Sverige har inte haft vare sig ekonomiska eller tekniska resurser att hålla den vid liv. Försvarsorganisationen har alltmer blivit något av en koloss på lerfötter. Men det har inte medfört det nödvändiga omtänkande och omprövande som borde ha varit självklart. Till en del kan det bero på att så många svenska medborgare tycker att försvaret är något som inte angår dem, något som generalerna kan syssla med — som man brukar uttrycka saken. Det är en farlig inställning, som alla oavsett politisk uppfattning bör motarbeta. Den hänger delvis ihop med att försvarsintresset ofta har likställts med viljan att öka försvarsanslagen och försvarsinformationen genom militär propaganda. De uppfattningarna har inte saknat grund, och det är till stor del militärernas eget fel. Vi har inte längre råd att se så ytligt på denna fråga. Försvaret är inte en militär angelägenhet! Det angår alla och rör hela samhällsorganisationen. Hans Petersson i Hallstahammar och Eva Hjelmström kommer senare att ta upp frågor som gäller det ekonomiska försvaret och civilförsvaret, och jag skall här uppehålla mig vid det militära försvaret. Vpk har under en följd av år krävt förändringar av det svenska totalförsvaret. Utvecklingen har visat att de omfördelningar från militär till civil sektor som partiet förespråkat blir alltmera oundvikliga. Även de förändringar inom den militära sektorn som vpk föreslagit — mindre satsningar på stora, komplicerade system och enheter, och större resurser på basplanet, med mindre och lättrörliga förband utrustade med moderna vapen för försvarsstrid — ter sig, allteftersom tiden går, mer och mer realistiska. Det kommer fortfarande att kosta en hel del, men betydligt mindre än den apparat vi har i dag. Avsk äckningseffekten och skyddet för den nationella självständigheten kommer inte att bli mindre. Det är en illusion att tro, att den målsättning för det svenska militära försvaret som upprepats av alla försvarsutredningar år efter år. har någon förankring i verkligheten. Jag tänker då på satsen att det svenska försvaret ”i det längsta skall hindra angriparen från att få fast fot på svensk mark”. Det är en målsättning som vi med det snaraste bör uppge. Den dag någon av stormakterna, och det är ju bara dem vi räknar med, bestämmer sig för att ta kontroll över svenskt territorium, finns de också inne i landet och på flera platser samtidigt. Om vi skall sätta oss till motvärn, som alla anser, är det då s till ydda” svenskt territorium eller räkna med att förhindra att striderna förs inne i Sverige. Av: vi får ta upp strid, och den organisation vi bygger upp måste anpas dessa enkla fakta. Vi kan aldrig neutralitetsskyddet måste ligga i att en angripare vet att det överallt finns en välutvecklad och snabbt beredd försvarsorganisation. Han avskräcks inte av några hundratal flygplan eller fasta befästningar vid vissa gränsområden och kuster. Det är alltför lätt att eliminera och kringgå sådant. att slå tillbaka en eller två samtidiga storinvasioner, och vår nuvarande organisation är ju uppbyggd efter de förutsättningarna. Men det är mycket mera realistiskt att räkna med helt andra förlopp. Om vi blir utsatta för anfall är det en sak som vi alltid kan Det har talats mycket om angreppsfall och förmåga vara säkra på: Motståndaren kommer aldrig att bete sig på det sätt som vi har förberett oss på och räknat med. Alva Myrdal har i debatten framfört åsikten att vi till att börja med kommer att utsättas för hot och utpressning. Jag anser att det är en realistisk tankegång, även om jag inte kan instämma i de slutsatser som hon drar av det. En tänkbar utveckling kunde vara följande: I en första fas riktar man angrepp mot oss med medeldistansrobotar. De kan avfyras från Baltikum, andra delar av Östeuropa, Västtyskland, andra delar av Västeuropa och från ubåtar i Nordsjön och Norska havet. Vi vet alla att dessa vapen numera har en precision på några tiotal meter och att de effektivt kan slå sönder kommunikationer och energiförsörjning och naturligtvis också kan användas i rent terrorsyfte. De kan också effektivt skada våra flygbaser, så att man redan i detta skede begränsar flygvapnets möjligheter att senare ingripa. Tillgången till kryssningsrobotar underlättar ytterligare detta förfarande. Man behöver inte skicka en man, inte ett fartyg. inte ett flygplan emot oss i denna fas, men ändå åstadkomma stor förödelse och försvåra våra möjligheter till fortsatt motstånd. om vi inte förbereder oss på ett sådant alternativ. Det behöver inte heller röra sig om kärnladdningar — det räcker mer än väl med de effektiva ”vanliga” laddningar som finns. Jag skulle nu vilja fråga försvarsministern som den högste ansvarige i de här frågorna: Vilka möjligheter har vi, i dag eller i framtiden, att sätta in motmedel mot den här typen av angrepp? Jag ställer också frågan till övriga partiers representanter i den här debatten. I den andra fasen kan man gå in för att slå ut våra fjärrstridsförband, flyg och ubåtar. Det gör man genom att sätta in flygangrepp och marina angrepp, i kombination med fortsatt robotbekämpning. Vi kan inte ersätta våra flygplan eller ubåtar, och efter några dagar kommer vi inte att ha många kvar. Inte heller i denna fas har någon massiv invasion varit behövlig, men mycket av våra försvarsmöjligheter, med den nuvarande organisationsprincipen, är krossade. I den tredje fasen kommer man — om vi inte ger upp i det läget — att sända trupp emot oss. Vad har vi då för möjligheter kvar? Vi är inte tillräckligt förberedda för en sådan situation. Det talas i propositionen och i utskottsbetänkandet om våra pansarbrigader. Var finns de? Vi avslöjar säkert inga militära hemligheter genom att konstatera att de finns i Skåne och i Mellansverige. Följaktligen undviker en angripare att slå till där. Det talas om omgruppering och snabba kraftsamlingar. Hur lång tid tar det att omgruppera en pansarbrigad, eller för den delen en infanteribrigad? Det tar många, många timmar vid fredsövningar, och i det här läget tar det dygn, om det alls går att genomföra. Vi kommer inte att få någon användning för våra pansarbrigader, eftersom de kommer att vara kringrända redan från början. Slutsatsen av detta blir då: Om det verkliga motståndet kan tas upp av oss först i fas tre, varför då inte från början inrikta ansträngningarna på att bygga upp ett så starkt och trovärdigt totalförsvar som möjligt för det alternativet? Det är bl.a. mot den här bakgrunden vi i vpk har gått emot fortsatta satsningar på flygoch stridsvagnsvapen. Jag skall fortsättningsvis uppehålla mig vid flygplansfrågan. Regeringen föreslår och utskottet tillstyrker ett anslag på 200 milj.kr. för den närmaste tvåårsperioden för utveckling av ett nytt flygplan, JAS. Vad ligger bakom det, och vad är det inledningen till? Det handlar inte längre om olika varianter av mindre plan — B3LA, A 38, SK 2, Åslingen eller vad alla kombinationer kallats för de senaste åren. Här handlar det om en ersättning för Viggensystemet på 1990-talet, och det är någonting helt annat. Jag vill rikta en enträgen varning till riksdagen och till den svenska allmänheten: Gå inte på en ny Viggenaffär igen utan att noggrant kräva redovisning och insyn! Vad försvarsministern och regeringen nu vill dra in Sverige i är något som är mycket större, dyrare och mer beroende av utlandet än vad Viggen någonsin varit. Ty vad är JAS? Om det samarbete som nu planeras med olika NATO-stater kommer till stånd, så kommer JAS att bli Europas kanske mest avancerade reaplan, och kostnaderna kommer att vida överstiga kostnaderna för Viggen. Planet skall, om det byggs, tillverkas av de dyraste nya kompositmaterialen och förses med en elektronik som kommer att ge ett styckepris per plan på säkert mer än 100 milj.kr. Försvarsministerns skrivningar i propositionen förskräcker. Han utlovar att han skall ta de behövliga utländska kontakterna. Och det har han gjort. Verksamheten inom departementet och flygmaterielverket har varit livlig. Det finns i realiteten inte så många tänkbara europeiska medproducenter. De som skulle kunna komma i fråga är engelska BAC, franska Dassault, AIR-lItalia och tyska Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH . Det är Om det nu beviljas pengar, så som regeringen vill, finns det inte det ringaste hinder för att Sverige påbörjar ett samarbete med västtyska MBB. Vad är det för ett företag? Försvarsministern säger i propositionen att europeiskt vapensamarbete har lett till en allt bättre förmåga att hantera och förebygga uppkommande problem. Försvarsministern talar mot bättre vetande. Det finns underlag, t.ex. studien Militärindustriellt samarbete i Västeuropa av Björn Hagelin, doktorand på FOA, som visar att regeringarna i de flesta fall tycks ha mist kontrollen, helt eller delvis, över vapenprojekten i fråga. Det bästa — eller rättare sagt det värsta — exemplet är just det av försvarsministern åberopade projektet MRCA, Tornado, där just MBB är involverat tillsammans med italienska och engelska företag. Det är i realiteten MBB som styr projektet, och huvudkontoret för det trilaterala samarbetet är också förlagt till Mänchen. Tornado är ett projekt som totalt har mist sina ursprungliga propositioner. Dess kostnader har stigit så till den milda grad att det av förbundskansler Schmidt har döpts till ”det dyraste vapenprojektet sedan Kristi födelse”. Herr talman! Det är sådana affärer som den moderate försvarsministern och den borgerliga regeringen vill dra in Sverige i. Men ett eventuellt samarbete med Västtyskland och de andra NATO-staterna rymmer mer än så. Just nu tar planerna för de kommande stora vapensamarbetena i Europa form. De förutsätter en mycket långtgående integration mellan EG-länderna och medför — framför allt från vä sttyskt håll — krav på en obegränsad vapenexport. Västtyskland är på väg att bli en av världens största vapenexportörer, och man exporterar utan urskillning. Vapenproduktionen och exporten skall bli den ekonomiska medicinen mot de kriser som Västeuropa genomlider. De västeuropeiska vapenfabrikanternas aktier stiger just nu snabbare än guldpriset. Vilka bindningar kan Sverige komma att hamna i och vilka krav kan komma att ställas på oss om vi dras in i samarbeten av det här slaget? Jag förstår att moderaterna gnuggar händerna vid tanken på vilka möjligheter som öppnar sig till samarbete med NATO och de stora företagen inom EG. Men vad säger centern och folkpartiet? Jag vill fråga er: Är ni beredda att med öppna ögon låta Sverige bindas upp i samarbeten av det här slaget? Säg i så fall ifrån nu, så vi vet var vi står när det gäller Sveriges alliansfria ställning och eventuella neutralitet! De som vill slå vakt om den säger nej till de samarbetsavtal i fråga om flygplansproduktion och andra vapentillverkningar som nu försåtligt smygs på oss med begäran om utvecklingsanslag. Socialdemokraternas skeptiska inställning till frågan. såsom den har redovisats här av Eric Holmqvist är välgörande. Det är att hoppas att deras kritiska synpunkter kommer att skärpas ytterligare. Jag vill med detta, herr talman. yrka bifall till motionerna 483 och 1952.

Herr talman! Riksdagens långsiktiga försvarsbeslut har länge förutsatt att förhållandet mellan supermakterna präglas mera av avspänning än av latenta intressemotsättningar dem emellan. Den sovjetiska inmarschen i Afghanistan har brutit denna förväntade utveckling. Detta har förstärkts av USA:s och praktiskt taget hela den icke sovjetkommunistiska världens reaktion mot Sovjets handlande. Årets utskottsbehandling av försvarsanslagen har ägt rum i ett läge då utvecklingen i världen ger ökad anledning till oro. Utskottets skrivning om säkerhetspolitiken är enhällig, vilket jag personligen är mycket glad över. och utskottet konstaterar i samband med behandlingen av vårt lands säkerhetsoch försvarspolitik att förhållandet mellan supermakterna har försämrats gradvis under år 1979. En påtaglig skärpning av motsättningarna mellan supermakterna har inträffat genom Sovjetunionens invasion i Afghanistan. Mycket talar för att en ny trend har inletts i fråga om förhållandet mellan världens supermakter och att den storpolitiska utvecklingen ställer ökade krav på den svenska säkerhetspolitiken. Visst skall vi fortsätta att efter vår förmåga bidra till arbetet för fred och mot upprustning i världen, men vi måste också inse att vi är en liten nation som inte vill hota och som inte heller anses hota något annat land. Vi är, med en bild, en liten duva bland världens länder. Sanningen kan sägas med ett känt citat: Man kommer inte åt hökarna genom att vingklippa duvorna. Fortsatt fred med frihet för Sveriges folk är ett grundläggande mål för vår säkerhetspolitik. Konsekvent och efter eget val skall vi vidareutveckla ett efter våra förhållanden starkt totalförsvar. Uppgiften att förmå andra länder att avhålla sig från hot och angrepp men också uppgiften att om så fordras med vapen freda hela vårt land måste vara styrande för totalförsvarets utveckling. Ett starkt försvar är därtill en stabiliserande faktor i fredstid i Norden. Verkligheten är den att nedrustning i Sverige medför en ökning av stormaktsintresset och risk för större spänning på och kring Skandinavien. Herr talman! I propositionen anför försvarsministern vad ÖB i årsredovisningen för budgetåret 1978/79 sagt om 1977 års femårsbeslut avseende försvaret. Försvarsbeslutet kan inte i sin helhet genomföras under perioden inom den ekonomiska ram som angavs i beslutet. Särskilt repetitionsutbildning och materialanskaffning har drabbats hårt. Det står nu helt klart att försvarsbeslutet i flera avseenden innebar en överinteckning i förhållande till tilldelade ekonomiska resurser. 1977 års femårsbeslut grundades på ståndpunkter som tagits av 1974 års försvarsutredning. Vid avlämnandet av huvudbetänkandet Säkerhetspolitik och försvarspolitik avgavs ett särskilt yttrande av representanterna för de tre borgerliga partierna. I detta yttrande togs det ett klart ställningstagande för att de handlingsvägar, kallade 4 och 5 enligt ÖB 75, vilka som förutsättning hade en bromsning av kvalitetsutvecklingen av omvärldens stridskrafter ej borde bli föremål för fortsatta studier, enär ett militärt försvar uppbyggt på dessa förhoppningar skulle innebära ett för stort säkerhetspolitiskt risktagande. De borgerliga trodde inte på en begränsad kvalitetsutveckling av omvärldens stridskrafter. Enligt vår åsikt borde grunden för det militära försvarets utformning svara mot en mera realistisk bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen, det som i ÖB 75 kallades handlingsväg 3. Vid den fortsatta programplaneringen blev denna nivå benämnd alternativ B. Detta alternativ blev också utredningens huvudförslag beträffande det militära försvarets fortsatta utveckling. Senare blev det också regeringsförslag och år 1977 riksdagsbeslut. Det är detta riksdagens femårsbeslut som enligt årets budgetproposition beräknas kosta ca 13 700 milj.kr. på basis av prisläget i februari 1979. Herr talman! I nuläget vet vi två saker. Förhoppningen om en minskning av motsättningarna mellan stormakterna, som var rätt allmän år 1977. har fått en allvarlig knäck efter Sovjets inmarsch i Afghanistan, som snabbt har försämrat förhållandet mellan stormakterna liksom också den internationella säkerhetspolitiska stabiliteten. Risken för spridning av konflikten i och omkring Afghanistan bör inte underskattas. Norden har ett utsatt läge. och konflikter i en annan världsdel kan snabbt sprida sig till Sveriges närhet. Det säkerhetspolitiska läget måste bedömas vara allvarligare nu än vad som kunde förutses 1977. Dessutom vet vi att kostnadsutvecklingen sedan år 1977 har medfört att det militära försvaret ej nått den styrka som vi avsåg med 1977 års försvarsbeslut. Det säkerhetspolitiska risktagandet har alltså blivit större än de risker riksdagen ville ta vid femårsbeslutet 1977. Jag beklagar att utvecklingen i världen och överinteckningar i förhållande till tilldelade resurser medför denna ökning av risktagandet för svensk del. Trots denna utveckling vill socialdemokraterna ytterligare minska försvarets resurser kommande budgetår med ca 500 milj.kr. Trots det skärpta världsläget och trots vetskapen om att försvarets styrka blivit lägre än som avsågs genom femårsbeslutet vill alltså socialdemokraterna ytterligare minska försvarets styrka. Försvarsutskottets värderade vice ordförande underlät att beröra detta i sitt inledande anförande. Det finns heller inga utredningar om hur den här minskningen med belopp i storleksordningen 500 milj.kr. skall ske, varken i närtid eller på längre sikt. Det är ett förunderligt lättsinne av riksdagens största parti i fråga om svensk säkerhetspolitik och svenskt försvar. Klart är att 500 milj.kr. motsvarar kostnaden för ca 5 000 personer som arbetar inom försvaret eller i verksamhet som arbetar at försvaret. Vänsterpartiet kommunisterna vill enligt sin partimotion 483 sänka försvarsutgifterna kommande år med 2 100 milj.kr. Oswald Söderqvist erkände nyss från talarstolen att vi nu har ett skärpt världsläge. men när vpk yrkar på minskade anslag till försvaret, då bortser man tydligen helt från världsläget, från gjorda kontraktsbundna materielbeställningar och från den anställningstrygghet som lovats försvarets folk. vari även ingar löneökningar motsvarande dem som andra statsanställda får. Vpk:s motion är en ren demonstration utan förankring i verkligheten. Försvarsutskottet har också enhälligt yrkat avslag på vpk-motionen. Herr talman! Försvarsutskottet "har ägnat mycken tid åt proposition 117, som främst avhandlar materielfrågor. Utskottet godtar planeringen att fyra pansarbrigader samt pansarförbanden i Övre Norrlands militärområde och på Gotland behålls liksom att handlingsfrihet bevaras avseende den framtida pansarorganisationen i östra Mellansverige. Utskottet biträder även förslaget i fråga om utveckling av ett nytt ubåtssystem, A 17, liksom anskaffning av sjörobotar med medellång räckvidd. Vi tillstyrker också att den tredje delserien av Jaktviggen beställs under kommande budgetår. I proposition 117 behandlas även frågan om den framtida flygplansanskaffningen. Regeringen anser att flygplansanskaffningen bör inriktas mot en enhetsplattform, JAS. I motion 1951 uttalar socialdemokraterna att arbetet med en enhetsplattform bör läggas ut så att man bidrar till ett väsentligt större mått av samarbete och samverkan mellan berörda svenska industrier hittills och att siktet bör vara inställt på att nyttja de samlade erfarenheterna inom svensk flygplansindustri vid arbete med JAS-projektet. Utskottet har funnit att motionens förslag sammanfaller med regeringens avsikter, och utskottet tillstyrker således enhälligt att arbetet under de två närmaste budgetåren planeras och genomförs så att man främjar samverkan och samarbete mellan berörda svenska industrier liksom mellan industrierna och myndigheterna. Skillnaden mellan regeringspartierna och socialdemokraterna ligger främst i storleken på de medel som anslås till flygplansstudier. Om det över huvud taget skall vara möjligt att redan om två år ha ett fullgott beslutsunderlag, så att ett svenskutvecklat flygplan skall kunna vägas mot köp från utlandet, måste omfattande och välplanerade studier ske. Den av regeringen föreslagna ramen på upp till 200 milj.kr.. vartill kommer en lika stor summa från berörda industriföretag, är enligt min mening en utgift som vi måste ta om vi skall kunna räkna med att svensk flygindustri, såväl militär som civil, skall kunna fortleva. Eric Holmqvist påpekade också i sitt anförande att när det gäller flygplansprojekt är det mycket stora belopp det är fråga om, så det måste finnas resurser om man vill göra studier som leder till resultat. Det måste också vara en klar målinriktning på de studierna. Därför anser jag att socialdemokraternas förslag, som innebär en bredare utredning men med mindre resurser, i praktiken betyder ett beslut om nedläggning nu av utvecklande svensk flygindustri. Förslaget är också ett fullföljande av socialdemokraternas nedläggningslinje från förra årets försvarsdebatt, då socialdemokraternas talesman bl.a. sade att deras skrivning var glasklar. De sade nej till en mera omfattande utveckling av inhemska flygplan. Herr talman! Enligt min mening kommer det att under överskådlig tid finnas behov av tidsenligt flyg inom ett välbalanserat svenskt totalförsvar. Vårt flygvapen har ett mycket gott internationellt anseende. Det är en viktig del i försvarets krigsavhållande förmåga. De erfarenheter vi har haft under tiden efter andra världskriget visar också entydigt att svensk industri — trots kortare serier — har kunnat utveckla och producera flygplan med god kvalitet till kostnader som är väl jämförliga med vad utländska flygplansfabrikanter kan erbjuda. Samtidigt har vi fått plan avpassade till våra förhållanden, till våra bassystem. Ur neutralitetssynpunkt har svensk tillverkning inneburit ett ytterligare mervärde. Svensk flygindustri håller nu på att omstruktureras till ökad andel civil flygproduktion. Alla utredningar vi sar att flygindustrin måste kunna räkna med att ha en viss del militära beställningar för att kunna få internationell konkurrenskraft på den civila flygplansmarknaden. Jag räknar med att den av oss föreslagna satsningen på flygplansstudier dels skall ge oss svensktillverkade plan av den kvalitet svenskt försvar behöver, dels möjliggöra svensk flygindustris fortlevnad men med ökad inriktning på civil produktion. Herr talman! Så något om civilförsvarsanslagen och om anslag till det ekonomiska försvaret. Även på detta område föreligger socialdemokratiska reservationer. På det ekonomiska försvarets område finns tyvärr i nuläget inom vissa sektorer obalans mellan önskvärd försörjningsberedskap och resurser för att uppnå ett gott försörjningsläge. Många viktiga importvaror, t.ex. olja. har snabbt ökat i pris. Det har blivit dyrare att ha erforderliga beredskapslager. Utvecklingen inom näringslivet har därtill medfört ökade krav på beredskapsåtgärder. Självfallet är denna bristande balans mellan mål och medel uppmärksammad, både av regeringen och av den arbetande parlamentariska försvarskommittén. En viktig del av arbetet inför försvarsbeslutet rörande nästa femårsperiod, som skall fattas 1982, är att väga de olika totalförsvars grenarnas uppgifter och resursbehov mot varandra. Det är min förhoppning att alla partier är beredda att till totalförsvaret avdela erforderliga resurser. Både kommittén och senare riksdagen har då större möjligheter att samlas kring ett krigsavhållande totalförsvar. Enligt min mening prövar försvarskommittén de frågor socialdemokraterna aktualiserat i reservation I utan särskilt påpekande från riksdagen. I fråga om civilförsvaret vill socialdemokraterna öka anslagen med 7 milj.kr., dvs. till samma belopp som civilförsvarsstyrelsen yrkat. Under den hårda budgetprövningen strök regeringen de anslag om drygt 7 miljoner som avsetts för byggnationer vid civilförsvarsskolan i Rosersberg. Des arbeten har skjutits upp till en senare tidpunkt. Försvarsutskottets majoritet godtar den tillfälliga minskningen av utgiftsramen för civilförsvaret men förutsätter att de 7 miljonerna senare återförs till ramen med prisuppräknat belopp. Socialdemokraterna är i det ovanliga läget att de till civilförsvarsverksamhet för kommande budgetår yrkar på ett belopp som är väsentligt större än vad som krävts av den ansvariga myndigheten, civilförsvarsstyrelsen. enär socialdemokraterna inte motsatt sig uppskjutandet av bvggnationerna i Rosersberg. En annan socialdemokratisk reservation berör tidpunkten för nedläggning av en anläggning i Katrineholm. Regeringen vill redan kommande år påbörja en gradvis avveckling av verksamheten vid den provisoriska civilförsvarsan läggningen i Katrineholm. För innevarande programperiod planerar civilförsvarsstyrelsen årlig grundutbildning och övningsverksamhet, som inryms i civilförsvarets fasta anläggningar i Rosersberg, Revingeby och Sandö. Där har man nu överkapacitet. Civilförsvarsstyrelsen har beräknat merkostnaden för att — som socialdemokraterna föreslår — avveckla Katrineholmsanläggningen två år senare till 8 milj.kr., dvs. för ytterligare 16 000 elevdagars angelägen civilförsvarsutbildning. Riksdagen har tidigare fattat principbeslut om ny utbildningsoch förrådsanläggning för Västsverige. Den skall lokaliseras till Skövde. Fullt utbyggd beräknas den anläggningen kosta över 70 milj.kr. Att i nuläget även sikta på en nybyggnad i Katrineholm i liknande kostnadsklass anser utskottet olämpligt. Tyvärr, men helt naturligt, uppstår problem för berörd personal — ett 30-tal personer — när avvecklingen i Katrineholm sker, detta oavsett om avvecklingen sker med början år 1980/81 eller två år senare. Dessa problem för personalen bör minskas så långt det är möjligt. En god planering av förrådsoch övningsverksamheten i regionen kan bidra till att göra avvecklingen mjukare för de anställda. Socialdemokraterna har också, liksom kommunisterna, motionerat om mera statliga resurser till skyddsrumsbyggande. Regeringen har föreslagit en ökning av bemyndigandet för skyddsrumsbyggande från 199 milj.kr. till 250 milj.kr. Socialdemokraterna framhåller i sin reservation 11 att fastställda skyddsrumsplaner bör följas och att regeringen vid behov bör återkomma till riksdagen med förslag om ökade statliga resurser. Såväl utskottsmajoriteten är medvetna om att den beräknade kostnaden per som socialdemokrateri skyddsrumsplats har ökat från ca 500 kr. till ca 1 500 kr. Med samma planer som tidigare är det mycket drastiska resurshöjningar som behövs för att fylla planerna. Jag anser det riktigt att, som regeringen föreslår, skyddsrumsutredningen får pröva frågan och avge förslag till angelägenhetsgradering samt att försvarskommittén bör pröva den mera långsiktiga resursfördelningen. Övriga socialdemokratiska reservationer till det här betänkandet kommer att beröras av andra representanter i försvarsutskottet. Till sist, herr talman, vill jag säga: Det finns en stark vilja bland Sveriges folk att leva i fred under frihet. De flesta vill också att vi skall fortsätta att driva vår neutralitetspolitik. Personligen hoppas och tror jag att det finns en stark vilja hos flertalet av Sveriges folk att göra de små uppoffringar som fordras för att vi skall kunna trygga vår framtida självständighet och vår fred. Bl. a. den ökade anslutningen till våra väl arbetande frivilliga försvarsorganisationer tyder på detta. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkandena 13 och 14, utom i de delar som motsvaras av reservation 4 vid betänkande 13. där jag ansluter mig till reservationen.

Herr talman! Jag kan konstatera att Oswald Söderqvist och Per Petersson i ett avseende var samstämda. Båda ansåg nämligen att det svenska försvaret var otillräckligt och — detta gäller kanske inte herr Petersson — inte kan klara sina uppgifter. Med hänsyn till hur vpk vanligtvis hanterar försvarsfrågorna var det mycket intressant att lyssna till Oswald Söderqvist. som gick igenom de olika delarna av vårt försvar och kom fram till att det var väldigt klent ställt på det ena området efter det andra: det skulle över huvud taget inte finnas några förutsättningar att bjuda motstånd. På den här punkten tycker jag att det finns viss anledning att tänka sig för innan man säger att det svenska försvaret inte är värt någonting och att vi inte kan åstadkomma någonting med det. Det finns de som föreställer sig att ett krig riktat mot Sverige kommer att bli någonting alldeles speciellt, någonting som vi hittills aldrig har sett någonstans i världen. Man säger att den tiden är förbi då vi får se förband av traditionellt slag vara med i krigföringen: nu kommer kriget att ske med nya, fruktansvärda vapen. Men vi ser ä ndå dagligen i TV och våra tidningar hur man på olika håll trots allt fortsätter att använda de gamla traditionella stridsmedlen. Jag vill därför gärna säga, att vi inte skall ha för bråttom att döma ut det vi har — det tycker jag är viktigt. Sedan kan man ha olika meningar om de olika komponenterna i det här sammanhanget. Men inte kan det vara så att den som vill ha en nivå som ligger I å 2 20 lägre än vad regeringen föreslagit är fullständigt ansvarslös, medan den som vill ha en något högre nivå skulle representera ansvaret. Det kan inte vara rimligt att diskutera på det sättet. Under de senaste tio åren har vi årligen använt 4.1 eller 4,2 4 av bruttonationalprodukten till försvaret. Under tio år har vi således legat på ungefär samma nivå. Då anser jag sannerligen att det inte finns så stor anledning att vara kritisk. Jag tror att vi kan anse att det svenska försvaret är väl avvägt med hänsyn till de uppgifter som det kan komma att ställas inför.

Herr talman! Utskottets ordförande, Per Petersson. har som vanligt en väldigt statisk syn när det gäller försvarsfrågan. Det finns ingen tillstymmelse till nytänkande eller något som helst fö sök till bedömningar av det helt annorlunda och nya läge som vi befinner oss i. För Per Petersson gäller fortfarande år 1980 — så som det förmodligen gällde redan 1950 — att ökade anslag till det militära försvaret automatiskt leder till en ökad säkerhet för Sverige som nation. Det är ett axiom som han tydligen under hela sin politikertid burit med sig och som han aldrig kan släppa. Men det är faktiskt inte på det sättet. Per Petersson. Vi har i våra motioner påvisat och jag har i ett ganska långt anförande här pekat på att den svenska försvarsorganisationen undergrävs av utvecklingen i det svenska samhället. Det har vi massor av bevi för från olika myndigheter. inte minst från överstyrelsen för ekonomiskt försvar. som Hans Petersson i Hallsta hammar senare kommer att ta upp. Jag har haft debatter med försvarsministern om energifrågan och försvarsfrågan. Dessa debatter har refererats i olika försvarstidskrifter, som mycket seriöst tagit upp den kritik jag framfört. Men av detta finns inte ett spår när Per Petersson stiger upp och talar. För honom gäller det bara att ösa på med litet mer pengar när det internationella läget skärps. Därmed blir allting frid och fröjd. Så är det inte. Oavsett om de gillar det eller inte måste de svenska politiska partierna under 1980 och 1990-talen tänka om i försvarsfrågan. Vi kommer inte att ha de ekonomiska resurserna och inte heller de tekniska resurserna för att hänga med i stormakternas rustningar. Vi måste försöka stärka samhället och totalförsvaret på ett annat plan. Därför ligger det, Per Petersson, ingen motsättning i att man kräver nedskärningar i det militära försvaret eller omfördelningar inom totalförsva ret samtidigt som man påpekar att det internationella läget har skärpts. Tvärtom är det logiskt. Det viktigaste är att vi säkrar basen för vår självständighet som nation. Eric Holmqvist buntade ihop mig med Per Petersson. Jag skulle kunna bunta ihop Eric Holmqvist med Per Petersson: det går inte att köra med de gamla modellerna från 1950-talet. Vi måste tänka om, ju förr dess hellre.

Herr talman! Oswald Söderqvist kan vara helt lugn — jag kommer aldrig att i försvarsfrågor bunta ihop honom och kommunisterna med Eric Holmqvist och socialdemokraterna. Skillnaderna mellan dem är alldeles för stora för att man över huvud taget skall ha någon tanke på att bunta ihop de två personerna och de två partierna. Oswald Söderqvist undrar, på vad jag grundar mina ställningstaganden i försvarsfrågorna, och han säger att de är lika år efter år. Jag grundar dem på ett långvarigt, intresserat arbete i parlamentariska försvarsutredningar och i försvarsutskottet. Om Oswald Söderqvist verkligen ville använda sin debattid konstruktivt, skulle han kunna försöka förklara hur man med början inom en och en halv månad skall kunna minska försvarets kostnader med 2 100 milj.kr. under ett år. Det är ren demonstrationspolitik, och jag tror att Oswald Söderqvist som själv har varit verksam inom försvaret är medveten om det. Och så till Eric Holmqvist. Jag gjorde en återblick på de bedömningar som låg till grund för 1977 års försvarsbeslut. Jag tycker själv att det är uppenbart att världsläget har blivit betydligt sämre än vi förutsåg att det skulle bli när vi fattade 1977 års beslut. Jag trodde också att vi var eniga om att försvaret inte har fått de resurser som vi då väntade oss att det skulle få. Socialdemokraterna föreslår nu minskade försvarsanslag med 500 milj.kr. under kommande budgetår utan att på något sätt redovisa hur försvarets kostnader skall minskas. Detta tycker jag är förunderligt ansvarslöst av riksdagens största parti.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi har diskuterat frågan om en minskning med ungefär 500 milj.kr. De borgerliga inom utskottet ville gärna ha ett besked från kanslihuset, vad som skulle hända om det socialdemokratiska förslaget gick igenom. Jag trodde i min enfald att vi skulle få beskedet: Då tänker regeringen avgå. Men vi fick inte något sådant besked, utan vi fick faktiskt ett räkneexempel på vad man kunde tänka sig ta bort. Jag medger gärna att med den konstruktion det här anslaget har, så ökar skillnaderna för varje år som går mellan det borgerliga och det socialdemokratiska förslaget. Men det gäller femårsperioder, och såvitt jag kan se finns det fortfarande förutsättningar för en anpassning till den nivå vi förordar. Jag vill, utan att i övrigt upprepa mig, anknyta till det citat Per Petersson inledningsvis använde fortfarande att vi av och som jag tyckte mig ha hört förut. Jag hävdar i Sverige har tagit vår ståndpunkt. Vi har sagt att vi skall ha ett efter våra förhållanden starkt försvar. Läser man internationell statistik kommer man fram till att vi fortfarande satsar en betydande del av våra resurser på försvaret. Det är vi förmodligen beredda att göj också. Då tycker jag det är fel att underk: i fortsättningen änna det rätt stora offer som vi ändå gör för det svenska totalförsvaret. Jag tror att vi kommit längre än många andra när det gäller att få med civilförsvaret och det ekonomiska försvaret i samverkan inom totalförsvaret. Jag reagerar mot att man underskattar detta. En del människor kommer väl att säga sig, som Oswald Söderqvist gör här, att det tjänar inte så mycket till. Vi har säkert delade meningar om det. Jag är visst med på att vi skall förändra försvaret — självfallet skall vi göra det. Det har vi gjort hela tiden. Jag undrar om ni kan peka på något jämförligt land där man följt med den tekniska utvecklingen så väl som vi gjort. Vi satt nyligen i försvarsutskottet och lyssnade på en representant för ett annat område inom försvaret som skulle glä lja oss med att här gällde det en helt ny produkt som man skulle använda och som man inte någon annanstans hade gett sig på. Här får vi höra samma sak om ett flygplan som vi kan konstruera, men som ingen annan lyckats med. Nog försöker vi ligga väl framme, och vi har sannerligen inte anledning att säga att vi har försummat uppgiften. Läget är visserligen mer skärpt nu, men vi har tyvärr varit med om sådana växlingar förut. Dess bättre har vi också fått uppleva att sikten framåt klarnat, och det hoppas vi skall ske nu också.
Herr talman! Jag betvivlar inte Per Peterssons goda vilja när det gäller ambitionen att ställa upp för försvaret. Men förmågan måste fattas när man inte kan inse att vi fått helt ändrade förutsättningar. Lyssna på vad överstyrelsen för ekonomiskt försvar säger om samhällsutvecklingen i Sverige! Vi återkommer till detta även längre fram i debatten. Allt som händer urholkar effektivt de resurser vi slänger ut på det militära försvaret. Lyssna till de nya rösterna i försvarsdebatten! Det framgår tydligt och klart att vi inte kan räkna med de scenerier som lagts upp för storinvasioner och liknande. Vi kan inte hänga med och hålla ett stormaktsförsvar i miniatyr i Sverige. Vi måste ställa försvaret på andra fötter. När det gäller anslagen finns det, trots det kärva ekonomiska läget, ett departement som får vad det vill ha. Man får sina kostnader reglerade enligt prisindex. Vilket annat departement får det?

När man talar om det statsfinansiella läget prutar man 7 miljoner på civilförsvaret. Vad är det för politik? Ivyfallet skulle åstadkomma oerhört stora svårigheter. Men det skulle naturligtvis gå att Det är ju en kraftig nedskärning vi förespråkar, något som s genomföra nedskärningar, om man var tvungen. Det går att genomföra nedskärningar på andra områden i samhället med många fler miljarder än vad vi krävt på försvarsområdet. Men när det gäller försvaret är det från moderaternas utgångspunkter omöjligt att tänka sig den minsta nedskärning. Man godtar inte ens socialdemokraternas betydligt blygsammare nedskärningar. Det är detta vi har påpekat. Den politiken kommer vi att fortsätta, och Per Petersson kommer också förr eller senare att bli tvungen att bita i det sura
Herr talman! Oswald Söderqvist vill att jag skall lyssna på generaldirektören i överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Jag förutsätter att jag har tillfälle att göra det oftare än Oswald Söderqvist. eftersom denna person är ordförande i den nu arbetande försvarskommittén, som sammanträder många gånger varje månad. Jag kommer säkerligen att ha goda möjligheter att lyssna på honom. Jag tror också att de skiljaktigheter i uppfattning som finns mellan generaldirektören i överstyrelsen för ekonomiskt försvar och mig när det gäller totalförsvarets utformning är blygsamma. Sedan påstår Oswald Söderqvist att jag yrkar på höjda försvarsanslag. Jag har här talat för det försvarsbeslut som riksdagen i demokratiska former fattade år 1977. Om det irriterar Oswald Söderqvist så måste det få vara hans ensak. Till Eric Holmqvist vill jag att jag är förvånad över att man inte från socialdemokratiskt håll har gjort någonting för att försöka klargöra på vilket sätt man skall gå till väga för att minska försvarskostnaderna med ca 500 milj.kr. Socialdemokraterna skriver bara i reservationen att regeringen skall ha möjlighet att göra detta. Jag visste inte att man, när man skrev den här motionen, förutsatte att det efter motionsbehandlingen skulle vara en socialdemokratisk regering.

Herr talman! I massmedia och i en del av de remissvar som försvarskommittén har tagit del av har det framkommit att grupperna kvinnor och ungdomar inte har varit särskilt intresserade av försvarsfrågor. Ofta har man anfört att det är svå årt att påverka försvarsoch säkerhetsfrågorna eller att de ligger inom ett område där det är svårt att hitta vägarna för påverkan av dessa frågor. Det är därför mycket angeläget att vi bestämmer oss för att få en mer öppen debatt om våra säkerhetsoch försvarsfrågor i framtiden. Det måste nämligen bli så att vi alla, var vi än finns och på vilka nivåer vi än befinner oss, inriktar oss på att efter bästa förmåga försöka trygga freden och skapa större säkerhet för människorna i framtiden — här hemma, i hela Norden, i Europa. Jag tror att okunnigheten omkring dessa frågor utgör ett hot mot mänskligheten och förhindrar att vi får till stånd en öppnare debatt i försvarsfrågorna. Herr talman! Jag vet att många av kammarens ledamöter känner till att de socialdemokratiska kvinnorna under en längre tid haft ett mycket stort intresse för säkerhetsoch försvarsfrågorna. Allt fler av våra medlemmar har samlat på sig kunskaper inom det här området. Det gör att vi ofta diskuterar försvarsoch säkerhetsfrågor ute i våra föreningar. Det har resulterat i att vi på vår senaste förbundskongress fattade beslut om att framställa ett material som skulle användas ute i våra föreningar för att fördjupa medlemmarnas kunskaper i säkerhetsoch försvarsfrågor. Vi har kallat det här mötesmaterialet Hur skall vi försvara freden? Vi vill genom studierna försöka klargöra hur vi på demokratiska vägar och på olika nivåer skall kunna påverka säkerhetsoch försvarsfrågorna. Vi anser bl.a. att totalförsvarsfrågorna inte skall inta en isolerad plats i samhället — det måste i framtiden bli en större öppenhet när det gäller sådana frågor. Därför tycker vi socialdemokratiska kvinnor att den nuvarande försvarskommittén arbetar på ett bättre sätt än den tidigare: Vi får delrapporter under arbetets gång, och vi får tillfälle att yttra oss genom ett remissförfarande. Vi hoppas att försvarskommittén skall komma med ytterligare förslag om hur man skall föra ut de här ytterst komplicerade frågorna till människorna. Vi socialdemokratiska kvinnor har i våra diskussioner ofta berört de enorma summor och resurser som avsätts för rustningsändamål av olika slag — här hemma och ute i världen. I fortsättningen nöjer vi oss inte med att enbart beklaga det här förhållandet; vi kommer att motarbeta de förslag om ständigt ökade försvarskostnader som framläggs. De utgör ett hot mot våra gemensamma tillgångar, som behöver fördelas jämnare för att öka tryggheten här i landet, både socialt och ekonomiskt. I det arbetet behövs det stora kunskaper och stor öppenhet. Vi har också kommit till ett allvarligt läge när det gäller våra försvarskostnader. Allt flera militärprojekt binder i framtiden kapital för allt längre tid. Det blir också allt svårare att påverka kostnadsutvecklingen inom det militära systemet. Vi socialdemokrater anser att det är möjligt att skära ned kostnaderna på det här området och utnyttja de stora resurser som vi i dag lägger ned här till andra ändamål. Jag vill säga detta som en bakgrund till det resonemang som har förts tidigare i kammaren. När vi sysslar med försvarsfrågor brukar vi alltid hålla oss till olika nivåer, och det är väl det som gör skillnaderna i vår syn på utvecklingen. Med i arbetet att föra ut försvarsoch säkerhetsfrågorna till allmänheten finns Centralförbundet Folk och försvar. Det ger ut skrifter. informerar i våra skolor, anordnar konferenser och hjälper olika föreningar med programinslag om vårt försvar. Vi socialdemokrater anser att det är av stor betydelse att Centralförbundet Folk och försvar kan utöka sin verksamhet, i synnerhet nu när vi förbereder oss för ett nytt försvarsbeslut och behöver ha in många synpunkter på hur vi skall organisera de här sakerna i fortsättningen. Det finns också många frivilliga organisationer som är mycket beroende av Folk och försvars arbete för att föra ut försvarsoch säkerhetsfrågor. Därför föreslår vi i en motion att medlen till Centralförbundet Folk och försvar förstärks med ytterligare 200 000 kr. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8, som är fogad till det betänkande som vi nu diskuterar i kammaren.

Herr talman! Den svenska säkerhetspolitiken syftar till att bevara landets fred, frihet och oberoende. Enligt senaste försvarsbeslut kommer säkerhetspolitiken till uttryck i den alliansfria utrikespolitiken. stödd av ett totalförsvar som är förankrat i folket och i strävandena att minska riskerna för krig och andra konflikter i världen. Vår säkerhetspolitik formas genom en samverkan mellan utrikespolitik, försvarspolitik, nedrustningspolitik och handelsoch biståndspolitik. Vår försvarspolitik syftar till att försvaret vid en konflikt i Europa mellan stormaktsblocken skall ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att hot, påtryckningar eller angrepp mot Sverige inte av någon kan bedömas vara lönsamma. Då har totalförsvaret den önskade fredsbevarande förmågan. Det svenska totalförsvaret är ett uttryck för vår vilja att slå vakt om nationens säkerhet och oberoende. Det är därför en hela folkets angelägenhet och bygger på att varje medborgare efter sin förmåga bidrar till att försvara vårt land. Det måste stå klart för alla att vi dels för en konsekvent alliansfri politik som syftar till neutralitet i händelse av krig i vår omvärld, dels målmedvetet skapar sådana försvarsresurser som ingen kan se bort ifrån i ett krig Våra långsiktiga försvarsbeslut är uttryck för den målmedvetenheten. Regeringens proposition om försvarspolitiken och den storpolitiska utvecklingen har inte innefattat Sovjetunionens invasion i Afghanistan den 24 december 1979 och den påtagliga försämring i relationerna mellan supermakterna som har skett på grund av invasionen. Jag anser att utvecklingen i världen ger anledning till viss oro. Denna oro fick många uttryck under den allmänpolitiska debatten här i januari och i utrikesdebatten i mars. Det måste också konstateras att förhållandet mellan supermakterna har försämrats gradvis under 1979. En skärpning av motsättningarna mellan supermakterna har alltså inträffat genom Sovjetunionens invasion i Afghanistan. Denna händelse får dock inte avhålla oss från att kritiskt granska också den andra supermaktens. dvs. USA:s, agerande. Det är också viktigt att slå fast att det förhållandet att Sovjet har gått in i Afghanistan inte är motiv för att plötsligt börja bygga nya ubåtar eller flygplan i vårt land. Vi måste nu konstatera att målen för 1977 års försvarsbeslut inte kan nås vare sig för det militära försvaret, för civilförsvaret eller för det ekonomiska försvaret, dvs. i fråga om försörjningsberedskapen. Beträffande ramarna för det militära försvaret och civilförsvaret föreslår regeringen i årets budgetproposition vissa avsteg av statsfinansiella skäl. För det militära försvaret gäller avsteget kompensation utöver nettoprisindex för vissa ökade värnpliktsförmåner. Budgetåret 1980/81 innebär detta en minskning av utgiftsramen med ca 25 milj.kr. Beträffande civilförsvaret föreslås en tillfällig minskning av utgiftsramen nästa budgetår med 7 milj.kr. Vid 1977 års försvarsbeslut beräknades kostnaderna för det ekonomiska försvaret under femårsperioden 1977 82 uppgå till 6,3 miljarder kronor, i det prisläge som rådde i februari 1976, för den verksamhet som finansieras över statsbudgeten och oljelagringsfonden. Någon flerårig ekonomisk planeringsram fastställdes inte. Försvarsutskottet uttalade uppfattningen att inriktningarna av vårt ekonomiska försvar inte i första hand borde styras genom bestämda ekonomiska planeringsramar för längre planeringsperioder. Riksdagen beslutade år 1978 att målen för uthålligheten vid avspärrning och krig för huvuddelen av det ekonomiska försvaret skulle vara uppnådda vid utgången av budgetåret 1982/83. Detta innebar en senareläggning med ett år i förhållande till vad som angavs i försvarsbeslutet. Resursbehoven för det ekonomiska försvaret hittills under försvarsbeslutsperioden har alltså inte kunnat tillgodoses. Detta har lett till eftersläpningar, främst med avseende på uppbyggandet av beredskapslager. Under den senaste tiden har även skett stora prisökningar inom viktiga varuområden. Utvecklingen inom näringslivet har dessutom medfört ökade krav på beredskapsåtgärder, bl.a. på grund av den centralisering och specialisering som äger rum inom näringslivet. Jag vill gärna markera att utvecklingen i omvärlden kan göra det nödvändigt att göra kraftansträngningar för att hålla oss med väl genomarbetade beredskapsplaner på olika områden. När det gäller försvarsmakten är det viktigt att slå fast att vårt folkförsvar skall bygga på den allmänna värnpliktens grund; det är en av hörnstenarna i vårt försvar. En annan viktig del av försvaret är att svenska folket upplever att försvaret är deras eget och inte militärens. Det borde man kunna uppnå genom att fler engageras i försvarets utformning. Ökad satsning på försvarsinformation på riksoch länsnivå är därför en nödvändighet. Jag delar i stor utsträckning de åsikter som framfördes här nyligen av Gudrun Sundström. Större intresse måste också visas för värnpliktsinflytandet — det är ett krav som riksdagen bör kunna ställa. Fler lekmannastyrelser på olika nivåer är en nödvändighet. Den förhalning av centerns krav på lekmannastyrelser på lokal nivå som hittills skett är illavarslande. Här måste försvarsministern visa större handlingskraft än hittills. Att jag tar upp den frågan speciellt i dag beror på att jag ser utvecklingen gå direkt åt fel håll, när jag läser det särskilda yttrande som en moderat ledamot i försvarsutskottet skrivit. Han mer eller mindre ifrågasätter lekmannainsynen. Den konservativa inställningen kan på sikt bara leda till att man inte får den insyn och den förståelse för försvarets problem som är en förutsättning för att politikerna skall kunna motivera anslagen till försvaret. Jag vill hävda att moderaternas åsikt — om den är representativ som den här framförts — är direkt negativ för försvaret. Jag vill understryka betydelsen av en fortlöpande rationaliseringsverksamhet inom försvarsmakten. Kostnadsutvecklingen för materielunderhåll bör enligt min mening följas noga och mötas med åtgärder, bl.a. inom utbildningsområdet. Som framgår av skrivningarna i betänkandet och i propositionen har försvarsmakten genomfört — eller håller på att genomföra — betydande och ganska hårdhänta personalminskningar. Det är intressant att konstatera att socialdemokraterna säger sig vilja skära ned ytterligare på försvaret — en halv miljard kronor vill socialdemokraterna skära ned — men inte har talat om var de vill göra det. Om den socialdemokratiska reservationen går igenom här i dag, så innebär det mycket stora omställningar, inte bara för personal inom försvaret utan också för personal som är anställd inom flygoch försvarsmaterielindustrin. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att man på socialdemokratiskt håll inte anser det mödan värt att tala om hur många tjänster ytterligare man vill spara. Däremot har jag observerat att socialdemokratiska riksdagsmän ute i landet stått upp som en man och förklarat sina hemregementen sin obrottsliga lojalitet. Det gäller också socialdemokratiska riksdagsmän som bor på orter där det finns varv, vapenfabriker och ammunitionsfabriker. I den egna valkretsen säger man en sak, men då man skall ta ställning i riksdagen säger man tydligen en helt annan sak. Från socialdemokratiskt håll löser man uppenbarligen problemet genom att inte tala om på vilka punkter man vill spara. Man hoppas tydligen att reservationen på denna punkt inte skall antas i dag. Detta politiska lättsinne är ett bevis på att socialdemokraterna inte är kapabla att ta politiskt ansvar. Än en gång tas alltså flygplansfrågan upp till behandling i riksdagen. Det är snart tio år sedan man påbörjade de studier på attackflygplansområdet som sedermera kom att leda fram till BILA. Dessa studier initierades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Sedan har frågan förhalats och utretts otaliga gånger. Flygplansfrågan är omfattande och får långsiktiga konsekvenser för vår utrikespolitik, för flygindustrins framtid och struktur samt för vår försvarspolitik. Det som påverkat beslutsfattandet negativt under 1970-talet är främst två faktorer: ett kategoriskt krav att till varje pris försvara Viggensystemets tillkomst och att nästa generation skall utgå från samma tänkande, trots att alla vet att resultatet blir kostnadskrävande. Den linjen har socialdemokraterna stått för. Den andra linjen, nämligen att så långt det är möjligt satsa på det dyraste och bästa alternativet, har så att säga personifierats av B3LA — en linje som moderaterna till varje pris försökte försvara. Att, som centern har förordat, tänka sig billigare lösningar — enklare, men ändå fullt acceptabla ur politisk och militär synpunkt — har kategoriskt avvisats av socialdemokrater och moderater, även om det skett från olika utgångspunkter. Båda sidornas utgångspunkter tycks ha varit att som i så många andra sammanhang värna det bestående. Denna konservativa inställning som dessa båda partier gett uttryck för samt folkpartiregeringens direkta misshandel av frågan i fjol har lett oss fram till dagens krav: att för 200 miljoner försöka att få fram beslutsunderlag på 1982 års beslut i försvarsfrågan. Det som vi inte klarat under åtta till tio år under 1970-talet skall vi nu klara av på två år! Från centerns sida sluter vi upp bakom regeringens proposition av följande skäl — även om andra lösningar, som centern under de senaste åren förordat hade varit både bättre och billigare: För det första måste vi nu få fram ett beslutsunderlag, eftersom riksdagen enhälligt förkastat B3LA. För det andra vill centern slå vakt om svensk flygplansindustri. För det tredje är det viktigt att vi någon gång kommer fram till ett beslut. För det fjärde är det viktigt att ett besiut i flygplansfrågan får en så bred förankring som möjligt i riksdagen. Det är vidare viktigt att observera att ett ja till regeringens proposition för centerns del inte innebär ett absolut ja till JAS år 1982. Vad vi nu säger ja till är studier i två år. Till för någon vecka sedan trodde nog de flesta i vårt land att socialdemokraterna nu vara beredda att ta sitt politiska ansvar i flygplansfrågan. Pressuttalanden från socialdemokratiskt håll tydde på det. I dag ser vi hur man återigen vinglar. Av den socialdemokratiska reservationen på denna punkt kan man utläsa följande motsägande ställningstaganden: 1. Frågan om AJ 37 Viggens uppgifter måste lösas på ett annat sätt. 2. Planeringsarbete och studiearbete som binder försvarskommittén bör inte bedrivas. 3. En ny enhetsplattform kan visa sig ändamålsenlig. 4. Vi skall inte binda oss för ett visst flygplan. 5. Studier skall bedrivas, vilket sägs i socialdemokraternas motion 1951 — hur man nu skall tolka det. 6. Någon utveckling skall inte startas. Jag vet inte vem som har tänkt sig något sådant. 7. Man vill ha en omstrukturering av flygindustrin. Hur skall då alla dessa åsikter tolkas? Är man för JAS eller är man emot JAS? Vill man ha en omstrukturering av svensk flygindustri är det väl bäst att börja lägga ner denna nu. Eller när vill man påbörja denna omstrukturering? Om vi avhänder oss svensk flygindustri kommer våra möjligheter att senare själva utveckla flygplan att vara begränsade. Jag hoppas att debatten här i dag skall säga oss något om var socialdemokraterna egentligen står. Man kan inte, som jag tycker att socialdemokraterna gör i den här frågan, fortsätta att vingla fram som en skadskjuten tjädertupp. Om jag tolkar det hela rätt har man på socialdemokratiskt håll ännu dörren öppen för en s.k. A 20-variant, en vidareutveckling av Viggen. Det var den variant som socialdemokraterna här i k ammaren i fjol tvingades erkänna att man fortfarande stod för, trots att förstamajtalarna både här och där påstod motsatsen. Flygplansfrågan är ännu ett exempel på att socialdemokraterna inte törs redogöra för sin politiska åsikt. Det finns en annan aspekt på flygplansfrågan, som också den har berörts av tidigare talare, nämligen hur ärenden i riksdagen vilka kräver långsiktiga och kostnadskrävande beslut egentligen skall hanteras. Jag vill med en kanske något generaliserande bild beskriva utvecklingen i detta ärende på följande sätt: 1. Våren 1979 beslutar riksdagen att fortsätta att utreda flygplansfrågan. Vad vi då diskuterade var lätta attackflygplan och skolflygplan. Attackuppgifterna framstod då som det mest angelägna området att tillgodose. Främst från moderaterna drevs tesen om attackflygplanen som den allra viktigaste komponenten i flygvapnet. 2. Regeringen låter ÖB utreda frågan. och ÖB låter i sin tur flygvapnet i ett halvt år jobba fram ett ordentligt beslutsunderlag. 3. Chefen för flygvapnet presenterar i januari 1980 flygplanet SK 2 som det då bästa alternativet, enligt de direktiv som man hade fått från regeringen. 4. Några dagar därefter presenterar SAAB på egen hand ytterligare ett nytt plan, som kallas JAS. 5. Efter ytterligare några dagar säger ÖB ja till JAS och går därmed emot flygvapenchefen, trots att något uppdrag från regering eller riksdag att utreda en sådan flygplansplattform då inte föreligger. 6. Utan att ännu ha presenterat en enda siffra på vad det kostar tackar i januari en stor del av Sveriges tidningars chefredaktörer på ledarsidorna ja till JAS. 7. Några dagar därefter säger försvarsministern: ”Jag har svårt att gå emot min myndighet” — dvs. ÖB — ”i denna fråga.” Jag tycker att det kan finnas anledning att fundera över hur sådana här frågor skall behandlas. Vilket inflytande har egentligen riksdagens ledamöter på långsiktiga beslut? Låt mig också slutligen konstatera att den senaste JAS:en är SAAB:s förslag och inte skall förväxlas med den JAS som sedan länge har legat i ÖB:s planer. Frågan om en civil pilotskola berörs, kortfattat, i betänkandet. Jag vill bara slå fast att det är viktigt att regeringen så snart som möjligt förelägger riksdagen ett förslag i ärendet, där man också tagit ställning till lokaliseringen. Det är viktigt att den verksamhet det gäller kommer i gång. De mål som för civilförs aret sattes upp i 1977 års försvarsbeslut kan inte nås i alla avseenden. Jag anser att det bör vara en stark strävan att i största möjliga mån behålla den inriktning av verksamheten som förutsattes i detta försvarsbeslut. Det är också viktigt att i nästa försvarsbeslut skapa balans mellan uppgifter och resurser för civilförsvaret. Utskottet anser liksom tidigare det vara angeläget att man skapar ökade möjligheter till tjänstgöring för vapenfria tjänstepliktiga. Som framgår av propositionen är emellertid frågan om civilförsvarsutbildning av vapenfria tjänstepliktiga starkt kopplad till civilförsvarets personalförsörjning i dess helhet. Vapenfria tjänstepliktiga för placering i civilförsvaret utbildas f. n. i begränsad utsträckning. Pågående försök med långtidsutbildning av vapenfria tjänstepliktiga inom civilförsvaret samt en särskild översyn av totalförsvarets personalbehov som f. n. genomförs syftar till att ge en samlad bild av fördelningen av personaltillgångar och civilförsvarets utbildningsbehov. Dessa frågor ingår i uppdraget till 1978 års försvarskommitté. Slutligen några ord om Katrineholmsskolan. Utskottet anser att övervägande skäl talar för en planering för avvecklingen av civilförsvarsskolan i Katrineholm i enlighet med regeringens förslag. En omfattande utbildning av vapenfria tjänstepliktiga inom civilförsvaret bör beslutas inom ramen för en helhetssyn på totalförsvarets personalförsörjning och de ekonomiska resurser man har. Jag anser att ett sådant beslut kan fattas tidigast år 1982. För att genomföra en omfattande utbildning av vapenfria tjänstepliktiga inom civilförsvaret finns flera andra m gheter än att bygga upp en ny civilförsvarsskola i Katrineholm. BI. a. kan det bli aktuellt att använda tidigare militära etablissemang. Jag vill på den punkten liksom på samtliga punkter i övrigt utom de där centerpartisterna avgivit reservationer yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Jag skall bara göra en kort kommentar angående flygplansfrågan. Centerns representant Gunnar Björk i Gävle säger att ett ja till 200 milj.kr. i forskningspengar, som yrkas av regeringen. inte betyder ett ja till JAS. detta nya flygplan. Men spåren från Viggenaffären förskräcker. Gunnar Björk. Vi vet hur det gick till där — men svenska folket visste det inte. och inte heller riksdagen visste det då. Där låstes vi fast genom anslag till forskning. från början med 125 milj.kr. per år under en treårsperiod. Sedan kunde man hänvisa till satsningar och säga att det var nödvändigt att fortsätta. Det är därför viktigt att få veta vilken centerns position är i detta sammanhang. Kommer centerpartiet i regeringen att säga nej till samarbete med t.ex. västtyska MBB eller andra sådana internationella företag? Inser centerpartiet att ett ökat samarbete med NATO-länder och de företag som jag tidigare talade om är en fara för vår neutralitet? Är ni beredda att gå emot moderaterna i denna fråga?
Herr talman! När det gäller centerns främst slå fast att vi vill behålla svensk flygindustri. Vi vill i det längsta ällningstagande vill jag först och undvika ett beroende av andra stater. Att försöka hävda, som Oswald Söderqvist gjorde tidigare, att socialdemokraternas uppfattning i denna fråga skulle ligga närmare vpk:s är fel. Socialdemokraterna talar nämligen i sin reservation om snabb omstrukturering av svensk flygindustri, och det leder fortare till ett beroende av andra makter än om man bevarar flygindustrin. Därför bör denna kritik i första hand riktas mot socialdemokraterna. Jag har förstått att vpk säger nej till Viggensystemet, och det respekterar jag. Men om jag fattat rätt säger man ja till SAAB 105, dvs. SK 60, och det innebär att man så småningom behöver ersätta dessa SK 60. Vilket råd har Oswald Söderqvist att ge Sveriges försvarsmakt den dag det gäller länderval? Oswald Söderqvist bör presentera sitt eget alternativ i stället för att kritisera andras förslag.
Herr talman! Det viktiga är ju om centern som regeringsparti accepterar att gå in i samarbete med dessa stora internationella företag. Det gäller alltså inte socialdemokraternas politik — vilken vi kan ha olika uppfattningar om — utan här gäller det den politik centern för som regeringsparti. Ni är alltså beredda att satsa forskningspengar, och i och med det kan dessa pengar användas till sådant här samarbete — med Västtyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien etc. Det viktiga är ju att det inte blir en upprepning av Viggenaffären. Där började man litet försiktigt med att begära forskningspengar, sedan rullade det hela på, och nu sitter vi där. Jag anser att detta är en mycket allvarlig fråga, och den måste uppmärksammas oerhört mycket. Därför är det inte tillfredsställande när centern i detta fall säger att man vill avvakta, att man kan gå med på att satsa forskningspengar men att man därmed inte binder sig till något system. I tidigare års diskussioner om flygplansfrågan har vi sagt att vi kunde tänka oss att man under ett övergångsskede fortsatte produktionen av det svenska skolflygplanet. Det nuvarande läget innebär att detta inte längre är aktuellt. De flygplan vi eventuellt skall ha i fortsättningen kan vi i likhet med Österrike, Finland och Schweiz, som inte har någon egen flygindustri, förmodligen köpa relativt billigt och enkelt på den internationella marknaden.
Herr talman! Vi kan köpa på den internationella marknaden. säger Oswald Söderqvist. Vilka länder är det? Är det fråga om några alldeles nytillkomna länder som plötsligt har flygindustri och produkter som de kan avyttra? Centern ställer upp på de 200 miljonerna därför att de behövs för att vi skall få klarhet i den här frågan. Det innebär inte att man binder sig för utvecklingen av någon viss flygplanstyp. Vi ställer upp precis på samma sätt som när vi under åtta till tio års tid har deltagit i beslut om studier av attackflygplan. Riksdagen har ju anslagit pengar för sådant år efter år utan att man för den skull kommit till skott och köpt något B3LA eller A 38.

Herr talman! Jag kommer inte att ta upp frågan om det utrikespolitiska läget — här föreligger ju inga förslag till ökade insatser eller till omdisponeringar som i närtid skulle ge ökad effekt vare sig inom det militära försvaret eller inom de civila delarna av totalförsvaret — utan jag går direkt över till flygplansfrågan. Det har nu gått tre år sedan riksdagen fattade 1977 års försvarsbeslut. Många har beklagat att man under den här tiden tillsatt så många utredningar i flygplansfrågan. Det har gjorts utredning på utredning, och det som kännetecknar besluten är att man säger nej till alla de projekt som är definierade och som man har utrett, medan det som nu skall granskas är något som man vet litet om. Det är naturligtvis lätt att säga att detta är fel och att det hade varit bättre om ett beslut hade kunnat fattas 1977 och man hade stått fast vid det. Jag vill bara notera att om vi hade kommit fram till ett beslut, så hade det stannat vid det som alla partier utom vpk var överens om, nämligen A 20, som ju var det som skulle ersätta Attackviggen. Om vi följt majoriteten i riksdagen hade vi därefter, om pengarna hade räckt, satsat på B3LA. Nu vet vi att pengarna inte skulle ha räckt till detta ovanpå en satsning på A 20, och vi skulle alltså i dag ha varit mitt uppe i framtagandet av A 20, ett utvecklingsarbete som sannolikt hade varit i huvudsak färdigt. Vi skulle alltså ha befunnit oss i ett läge där vi i princip klipper av hela vår flygindustri på utvecklingssidan. Jag tror att alla med insikter kan vara överens om att det i ett sådant läge knappast hade kommit fram några civila projekt på flygområdet. Industrin skulle inte ha de civila samarbetsprojekt som nu är aktuella. Om det här beslutet hade fattats 1977 hade vi alltså i dag haft ett läge med en snabb avveckling av flygindustrin. Vi skulle i och för sig haft ett färdigt flygplan. A 20, men knappast någon kan i dag hävda att detta varit en bra lösning, för vi vet ju att tiden har runnit förbi A 20 inte minst på grund av de höga bränslekostnaderna. Men vi har fått åtskillig ny kunskap genom de utredningar som gjorts. Det är lätt att ironisera över dem, men de har alltså gett oss kunskap om att det går att använda maskiner som är väsentligt mindre än A 20 — i stället för 12 ton kan vi nu komma ner till 6 eller 4 ton genom att använda nya lätta material. genom att ta till vara de möjligheter som finns i den allt lättare elektroniken och genom att utnyttja de mycket starkare motorerna, alltså de lättare motorerna med samma dragkraft som de tidigare. Genom att utnyttja nya material, ny elektronik och ökad dragkraft på motorerna får vi alltså betydligt mindre flygplan. Mot den bakgrunden vill jag hävda att det är mycket bra att de här utredningarna har gjorts. Det hade nämligen varit olyckligt om vi i dag hade funnit oss vara låsta vid en A 20, en maskin som är onödigt stor. då den skall användas en bra bit in på nästa sekel. Vidare är maskinens motor uppbyggd med tanke på den bränsleförbrukning som var aktuell på 1960-talet. Det som skippats är alltså dels den tunga A 20. dels de lätta underljudsflygplanen. Genom det senare har man också tagit bort möjligheten att koppla attackflygplanet till en omsättning i skolsystemen. På sitt sätt tycker jag detta är litet sorgligt, för det fanns en del poänger i det. Till att börja med skulle det ha blivit en mycket lätt maskin, och attacksystemet skulle ha blivit mycket billigt i drift, billigare än man tidigare tänkt sig. Man skulle vidare ha kunnat merutnyttja de flygplan som vi ändå måste ha för utbildning. man hade sluppit att ha en särskild typinflygningsskola, och flyglärare, kanske t. 0. m. reservare, hade kunnat användas i krigsorganisationen. Systemet skulle ändå ha fått ett stort operativt värde, inte minst genom en sjömålsrobot med lång räckvidd. Men nu föreslås att det inte skall bli en separat omsättning av attacksystemet, eventuellt sammankopplat med skolsystemet, utan Attackviggen skall ersättas med samma maskin som den som i framtiden skall ersätta spaningsplanet och Jaktviggen. Det skulle alltså bli en JAS-lösning — jakt, attack och spaning med samma flygplan. Det finns många poänger med det systemet också, inte minst detta att systemet ger flexibilitet. Nästan varje enhet kan i ett läge sättas in antingen som attackflyg eller som jaktflyg. Detta innebär en mycket stor fördel. Eric Holmqvist sade att ingen har lyckats med att använda ett flygplan för såväl jakt som attack och spaning. I och för sig finns det rätt många sådana plan. Phantom är en sådan maskin liksom vår egen J 35:a eller F 16. Det finns en rad flygplan som används i alla tre sammanhangen. Det speciella med det svenska JAS-flygplanet skulle emellertid vara att det blev kopplat till våra förhållanden i den meningen att det kunde använda de mycket enkla baserna. Det är väl egentligen de finaste bonuspoängen som studierna om B3LA har gett. Man skulle kunna använda svenska länsvägar och slippa vad andra länder tvingas till, nämligen mycket stora baser, som då kräver antingen stora fortifikatoriska skydd eller också omfattande skydd av robotar m.m. för själva basen. I Sverige kan vi i stället tillämpa utspridningstekniken. Det speciella är väl kopplandet av den lätta tekniken till svenska baser. Vi skall veta att det här har funnits med i ÖB:s planer. varvid han emellertid har utgått ifrån att det gällde att köpa planet utifrån. Hade vi haft A 20, skulle det inte ha funnits några möjligheter att göra det här i Sverige. Vi behövde alltså få ett JAS-flygplan från den internationella marknaden, men tyvärr måste vi konstatera att det inte tas fram något sådant flygplan. Det flygplan som så att säga har tagit ett halvt steg in i den teknologi som B3LA och JAS representerar, dvs. den lätta tekniken, är det amerikanska planet F 16. Här har man alltså tagit ett halvt steg, men flygplanet är fortfarande ganska stort, även om det är betydligt mindre än Viggen. Det verkar emellertid som om F 16 och F 18 skulle komma att existera ganska länge. Det kommer alltså inte fram några nya maskiner i USA under det närmaste decenniet. Då frågar man sig om något europeiskt land eller några europeiska länder tillsammans kommer att utveckla någonting som skulle kunna passa som JAS. Den förhoppningen kunde man ha. Skulle Västtyskland utveckla ett eget system, fanns det åtminstone vissa intressenter där som vill ha en lätt lösning, under det att andra vill ha ett större plan. Nu v r det emellertid som om Västtyskland skulle gå tillsammans med andra länder, och då blir det sannolikt ett 2-motorigt plan som är betydligt större. Skall det bli en lätt maskin som ändå är en överljudsmaskin, måste den sannolikt göras i Sverige, eftersom inget annat land tycks vara på väg att utveckla någonting sådant. Detta innebär en besvikelse. Vi trodde att det var så mycket som talade för den här lätta tekniken att sådana plan skulle komma att tas fram i andra länder. Men det kommer inte att ske under den tid som nu är aktuell och absolut inte under den tid som är aktuell med tanke på omsättningen av vår Attackviggen. Det är möjligen litet annorlunda när det gäller Jaktviggen. Man kan alltså konstatera att BILA-studierna och vad som följt har visat att det kan finnas stora fördelar på bassidan. iftersom det är en öppen fråga om det blir en fortsatt svensk satsning, anstränger å industrin på ett helt annat sätt än den annars skulle göra. Nu visar industrin en vilja att tänka på nya metoder, fö öka hitta andra samarbetsformer och verkligen göra det hela så billigt som möjligt. Detta är en attityd från industrins sida som jag hälsar med mycket stor tillfredsställelse. Det senaste året har det också tillkommit vissa civila satsningar som gör att fasta kostnader för laboratorier osv. kan s ås ut på en större mängd, vilket naturligtvis gör det billigare för försvaret. Men underförstått innebär det naturligtvis också att om det militära faller bort blir kostnaden för de civila projekten mycket större, och sannolikt blir det då omöjligt att genomföra dem. Det finns givetvis en rad osäkerhetsfaktorer i det svenska projektet. osäkerhetsfaktorer av både tekniskt och ekonomiskt slag. Det är en utmaning som industrin antar, särskilt om man verkligen vågar stå för att man skall erbjuda bindande effekter. Industrin vill göra ett flygplan med bara en motor. Man skall i princip få ned det till halva vikten av andra plan för att få samma prestanda. Klarar man verkligen detta? Klarar man det inte. så att det blir tydligt sämre prestanda, då är inte detta en framkomlig väg. Det kan ju hända att det nya planet inte behöver ha precis samma prestanda som tvåmotorsmaskinerna, eftersom vi i s let uppnår pluspoäng på bassidan. Men det finns inga stora marginaler. Det är ju trots allt fråga om duellmaskiner, så vi måste hålla oss till plan med goda prestanda. Det finns osäkerhetsfaktorer, och det här är en utmaning till svensk industri. Men det är givet att den skall ha chansen. Alternativet om detta inte Ilvckas — om man inte klarar det tekniska eller om kostnaderna blir för höga — är att göra en anskaffning i utlandet. Försvarsutskottet säger också att det är ett alternativ. Båda alternativen är möjliga, och jag tror inte att någon i dag kan säga vilket som har de största chanserna — att det ena skulle ha 40 och det andra 60 26 chans. Det finns många osäkerhetsfaktorer. Jag har nämnt en del föroch nackdelar med det svenska systemet, och jag vill också nämna några fördelar och nackdelar med en import. Låt oss tänka oss F 16 eller någonting nära det planet. Fördelarna är uppenbara. Planet finns i dag och man kan bedöma det med stor säkerhet. För det andra är det en bra maskin. Vi vet att den är bra i alla tre funktionerna. Den är litet sämre än Jaktviggen om den inte får stridsledning från marken eftersom den har mindre egen radarförmåga. Men det är en bra maskin. Kanske är den en aning nedvärderad i Sverige sedan slagsmålet att sälja till Norge, Danmark, Holland och Belgien, då vi talade väl om Viggen och litet illa om F 16. Men det är ingen tvekan om att F 16 är ett rejält steg framåt när det gäller ny teknik. För det tredje kan den rymmas även inom små ekonomiska ramar — till skillnad från ett svenskt plan — eftersom man betalar maskin för maskin. Vill vi ha 10 eller 100 eller 200 betalar vi per styck, eftersom det bara är att plussa på en redan lång serie. Låt oss sedan se på nackdelarna. F 16 är, som jag sade, onödigt dyr. Den är onödigt stor för oss. Den är större än det svenska planet. Den har en del kvaliteter som vi inte behöver. Den andra stora nackdelen är att det inte passar våra baser, och det går sannolikt inte att göra om det så att det passar dem. Vi får i stället finna oss i att vi får slopa användandet av länsvägar o. d. Vi kanske får räkna med att få ha ett begränsat antal baser. Vi får börja satsa på fortifikatoriska skydd eller skaffa luftvärnsrobotar för skydd av baserna. Vi får alltså göra om baserna med hänsyn till flygplanet. Gör man ett flygplan i Sverige gör man ett som passar våra behov. Köp av F 16 medför sannolikt stora kostnader på bassystemet, och det ger nog ändå ett bassystem som inte alls har den uthållighet och de fördelar som det svenska bassystemet har. Den tredje nackdelen är naturligtvis att det blir betalningspucklar. När man importerar blir det under ett antal år väldigt stora belopp. Det gör det också svårare för oss att ha egna försvarsindustrier på andra områden. Då kan det sägas att det kanske vore bra att vara av också med Karlskronavarvet, Bofors, fabriks verken och alltihop — så att man kunde importera nästan allting. Det ena ett år, det andra ett annat år. Den fjärde nackdelen är utlandsberoendet. Om vi 1982 bestämmer oss för att säga ja till F 16 med första leverans 1990 och sista leverans år 2000 kommer denna maskin att vara i tjänst till omkring år 2015. Det innebär alltså 35 år framåt från i dag ett kontrakt med en av supermakterna, och det har en del komplikationer. Redan de diskussioner som förts hittills har lett till reaktioner från sovjetisk sida. Som en självklar följd av allt detta försvinner flygindustrin, men det är väl känt för alla i och för sig. Kan politisk enhet uppnås 1982 om att göra en svensk JAS-satsning tror jag att det vore en fördel om vi kunde göra en sådan satsning. Men om denna enighet inte kan uppnås, är ett anskaffande av F 16 det rimliga alternativet. Jag uppfattar socialdemokratins relativa skepsis mot JAS — som verkar vara större nu än för några veckor sedan — som att de ger F 16 en liten preferens. Om man ligger på socialdemokraternas ekonomiska nivå när det gäller försvaret, ökar naturligtvis sannolikheten att det blir F 16. Och om man bedömer sannolikheten att det blir JAS som liten, är det kanske inte rimligt att lägga ner pengar på att studera detta plan. Man bör inte — det har jag sagt tidigt — genomföra ett sådant här stort inhemskt projekt om det inte finns enighet om det. Då är det bättre att välja F 16. som man då rimligen lättare kan få politisk enighet om. F 16 har visserligen en mängd nackdelar, men välj då det planet i stället. Jag noterar dock att socialdemokraterna i varje fall inte i dag definitivt vill säga att det blir en import, utan även de vill hålla en möjlighet öppen för det svenska projektet, trots att de, såvitt jag förstår. är relativt skeptiska till möjligheterna att vi skall klara av detta projekt. Jag har i militärledningens rådgivande nämnd i ett råd till ÖB förordat F 16, för den händelse vi inte får alla parter att helhjärtat ställa upp för en svensk JAS. Men om vi bestämmer oss för att köpa F 16, skall vi snabbt avveckla flygindustrin, så att vi i god tid före leveransen av F 16 står utan kostnader för denna industri. Om man däremot tror att JAS är ett reellt alternativ. skall tiden fram till 1982 nyttjas effektivt för att ta fram det sammanvägt bästa planet. Nyckelorden i ett utvecklingsarbete för JAS skulle vara: låg vikt. mycket komposit, fina basegenskaper, hård kostnadskontroll och bestämt tidsschema. Det reella alternativet till JAS är alltså import utifrån. Det är klart att både de amerikanska tillverkarna och andra kommer att ge oss fina bud. Det visar erfarenheter från andra länder som har stått i en valsituation. Det faktum att vi har en egen flygindustri kommer kanske att göra att vi får extra goda bud. Det är därför klart att det här blir en ”fight”. som svensk flygindustri i och för sig borde bejaka. Herr talman! Jag går nu över till att tala om pengar i vidare mening. Socialdemokraterna har, liksom tidigare, tanken att i dagens penningvärde spara ungefär en halv miljard på försvarets budget. Det hade varit bra om socialdemokraterna hade förklarat var de vill spara. vilka regementen, flottiljer och milostaber som skall läggas ned. Det hade verkligen varit bra om så hade skett, eftersom socialdemokraterna i reservation 5 påpekar att vi hittills i alltför liten utsträckning har reducerat den militära personalen. Det bör kanske innebära att vi inte ytterligare — utöver de 700 tjänsterna — skall minska personalen vid försvarets materielverk. Vid försvarets materielverk finns nämligen 20 gånger fler civilt än militärt anställda. S kall man verkligen få bort militär personal. är det regementen. milostaber och flottiljer man måste gå in på. Det kanske är för mycket begärt att socialdemokraterna skall kunna « att det är precis regementena i Jönköping. Härnösand eller andra som avses, men de borde åtminstone kunna tala om antalet regementen. Besparingarna skall ju, i varje fall i princip, gälla från den 1 juli i år, och det är ont om tid. Regeringen har inte längre tid på sig än motionärerna att ta fram beslutsunderlag, eftersom besluten måste fattas mycket snart. Troligen krävs det också en del specialbestämmelser för att kringgå bl.a. anställningslagarna. Socialdemokraterna visar ett nästan förvånande förtroende för regeringen, när de i reservation 7 säger: ”Det bör ankomma på regeringen att anpassa utnyttjandet av betalningsmedel och beställningsbemyndiganden under olika anslag efter denna utgiftsram.” Det går ju att spara den halva miljard det här är fråga om på många olika sätt. Man kan t.ex. stoppa värnpliktsutbildningen, byggen eller materielleveranser. Det är rimligt att riksdagen har en uppfattning om vilken av dessa vägar som bör väljas. Åtminstone ibland ägnar ju riksdagen uppmärksamhet åt även mindre poster än en halv miljard. Det har — även i detta betänkande — förekommit poster på mindre än en miljon, i något fall rörde det sig om hundratusentals kronor. Jag kan notera att socialdemokraterna har sprungit ifrån en del av de besparingar de föreslog 1977. Ett av de konkreta förslagen var då att vi inte skulle ha en medelräckviddig sjömålsrobot. I stället skulle vi importera den norska roboten Pingvin. Nu har socialdemokraterna inte bara ställt sig bakom att vi skall ha en större robot utan dessutom det dyrare svenska alternativet. Det är alltså en ambitionshöjning i förhållande till vad socialdemokraterna uttryckligen sade 1977, och det måste rimligen motsvaras av nedläggning av ytterligare något eller ett par regementen i den andra änden. Herr talman! En organisationsfråga. Jag kommer att under nästa debatt gå in på ett antal andra organisationsfrågor. Den här gäller personalvården. År 1978 fattade riksdagen beslut om försvarsmaktens centrala ledning. Då sades det — på förslag av regeringen, som där följde en enig försvarsledningsutredning — att vi skulle förstärka försvarets personalpolitik. Den är nu dålig — den är splittrad — men det skulle bli en enhetlig personalenhet i den nya försvarsstaben. Jag tycker att argumenten från försvarsledningsutredningen är starka. Det ena argumentet är att förs personalpolitik och ett samlat ansvar. Det andra argumentet är att det för aget ger möjlighet att äntligen få en vettig staben är bättre att få en enhet med en sektionschef som har ett samlat ansvar. Riksdagen sade då också att denna sektionschef skall vara antingen civil eller militär och tryckte särskilt på behovet av att han blir en nyckelfigur i sammanhanget. Om man nu gör som utskottsmajoriteten — dvs. i det här fallet socialdemokraterna plus en ledamot från det normala regeringsunderlaget —- säger. innebär det att samordningen kommer att skötas av stabschefen personligen. Det är en dålig lösning, eftersom det innebär att problem som gäller anpassnin tas upp på den nivån. Detta innebär svårigheter för personalpolitiken, men v personalvårdsinsatserna till andra insatser ständigt skall det innebär också att det tar orimligt lång tid i anspråk för chefen. Såvitt jag förstår betyder det, om man följer den linjen, att man måste säga sig att den ena av de två sektionerna skall vara den helt dominerande för att reducera samordningsbehovet, och det som skall motsvara den nuvarande personalvårdsbyrån blir då bara en liten blindtarm. Dessutom skall vi notera att de reella resurserna för personalfrågorna blir mindre. Att man har två enheter — och det har också ÖB sagt — kommer att kräva ytterligare ett antal personer. Inom en given ram kan alltså mindre av de totala resurserna utnyttjas effektivt för personalvård. Nu vet vi att det finns en allmän konservatism vid ändring av organisationer. Det finns en personalvårdsbyrå, och vi vet att man där har jobbat mycket för att motarbeta riksdagsbeslutet från 1978. När jag har sett de digra luntor man har åstadkommit — och om de gjorts på arbetstid — har jag slagits av den reflexionen att man kritiserat en utredning tre år efter remisstiden och sedan ett riksdagsbeslut redan fattats. Är det ett tecken på att man antingen har för litet att göra eller att man missköter sina ordinarie arbetsuppgifter? Det är ett säreget sätt för en myndighet att uppträda: att gnälla långt efter det att en statlig utredning slutförts och att liksom inte låtsas om att riksdagen redan har fattat beslut i ärendet. Jag skulle djupt beklaga om vi inte fick de möjligheter till en bättre personalpolitik som det innebär att riksdagen håller fast vid 1978 års beslut. Herr talman! Jag yrkar här bifall till utskottets förslag utom i den del som omfattas av reservation 4, där jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag har en känsla av att kammaren gärna skulle vilja höra försvarsministern nu, men jag förstår också att det skulle ha varit fel av mig, om jag hade begärt replik på det som Hans Lindblad nu har sagt efter det att försvarsministern har talat. Därför har jag varit nödsakad att begära ordet nu. Det framgår ganska klart av vad Hans Lindblad har sagt — och kanske också av vad Gunnar Björk i Gävle har sagt förut — att det egentligen inte finns någon enhetlig uppfattning på den borgerliga sidan om att vi verkligen skall ha ett sådant plan som beskrivi i propositionen. Det är bara att konstatera detta. Därför vore det också rimligt att säga att man har gett sin anslutning till vårt ställningstagande att frågan får hållas öppen. Sedan vill jag gärna säga till Hans Lindblad, att när han talar om att han för sin del skulle ha föredragit att man köpte F 16, så må det vara en sak — och det må han stå för — men säg inte att det är vår uppfattning! Såvitt jag vet har aldrig någon socialdemokrat rekommenderat detta. Med all respekt för Hans Lindblads stora kunnighet när det gäller flygplanstyper, deras prestanda osv., måste jag ändå säga att flygvapenchefen har sagt: F 16 betraktar jag inte som ett JAS-plan som kan svara emot det vi önskar. Han har sagt detta, och jag har tagit fasta därpå; och jag tror trots allt mer på honom. Därför befinner vi oss inte alls i den situation som Hans Lindblad nu beskriver, att socialdemokraterna av någon underlig anledning skulle preferera förslaget att vi skulle köpa just F 16. är jag talar om att det inte finns något plan som har alla dessa goda egenskaper att vara jakt-, attackoch spaningsplan, säger herr Lindblad att jag utgår från svenska förhållanden. Det är mycket möjligt att jag inte betonade det, men jag utgick ifrån att det gällde en diskussion om ett plan som skall inordnas i det svenska försvaret och då naturligtvis måste motsvara de anspråk som vi ställer.
Herr talman! En kort fråga till Hans Lidblad — lika med den jag tidigare ställde till Gunnar Björk i Gävle. Hans Lindblad talade om det svenska JAS hela tiden. Det låter fint. Men vad som ligger bakom här är ju ett samarbete på det internationella planet med de europeiska stater och företag som jag talade om tidigare. Känner inte Hans Lindblad och folkpartiet någon skepsis emot detta? Inser inte också ni att det är ett hot mot den svenska neutralitetspolitiken om vi binds upp i samarbete med dessa stora internationella företag inom EG? Det är en fråga som jag tror att det svenska folket gärna vill ha ett svar på.

Herr talman! Först till Eric Holmqvist. Utskottsmajoriteten understryker att en anskaffning i utlandet skall betraktas som ett reellt alternativ för statsmakternas beslut år 1982. Utskottsmajoriteten säger alltså att JAS. som är svenskutvecklat, och ett utländskt alternativ båda är reella möjligheter. Man skall naturligtvis ta det bästa av dessa alternativ när man vägt alla fördelar och nackdelar mot varandra. Jag bara noterar att om det inte blir något svenskt JAS, så blir det inte heller något annat svenskt alternativ, utan då har man bara den internationella marknaden att vända sig till. Eric Holmqvist har naturligtvis rätt när han säger att detta inte prompt behöver innebära att det blir F16. Men de andra maskinerna är i allmänhet större. De andra amerikanska maskinerna — F 15 och F 14 — är mycket dyrare. F 18 är också dyrare. När det gäller de europeiska objekten är Tornado mycket dyrare och Mirage är gammal. De nya projekt som kommer fram i Europa skulle kunna gälla en liten maskin, men också där är det nu uppenbart fråga om en tvåmotorslösning. F 16 är alltså sannolikt den billigaste och enklaste av tänkbara alternativ. I propositionen talas det emellertid om F 16 eller jämförbart plan. Det skall alltså bli någonting i den stilen. F 16 är det plan som av ekonomiska skäl kommer oss närmast. Men detta är ändå i vissa avseenden en dålig lösning. Flygvapenchefen har rätt när han säger att F 16 inte kan klara allt det som man utgick ifrån i ÖB:s perspektivplan när man talar om behovet av en JAS. Men det finns heller inget annat internationellt plan som klarar detta. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att alternativet till att inte göra en svensk JAS är att köpa alltihop utifrån. Jag påpekade att om man köper en maskin 1982 och har ett avtal fram till år 2015, så blir utlandsberoendet inte mindre än om man utvecklar planet i Sverige och väljer leverantörer för resp. produkter och därvid väger in både tekniska och politiska argument. Sedan tycker jag personligen att det är ett svårt motorval man står inför. Man bör ta de alternativ som är tekniskt rimliga. Det är sannolikt den amerikanska F 404, som är en enklare, robustare och framför allt modernare lösning. Däremot finns det möjligen politiska argument för att välja den europeiska RB 199. Jag tycker att man bör välja det amerikanska alternativet för att få det bästa. Men självklart gäller, Oswald Söderqvist, att man inte slipper utlandsberoende för att man helt slutar att göra flygplan i Sverige och i stället köper utifrån.
Innan jag ger Oswald Söderqvist ordet vill jag påpeka att detta replikskifte endast avser Hans Lindblads anförande.
Herr talman! Det var ju raka besked av Hans Lindblad. Visst blir det ett utlandsberoende i båda fallen. Men det är ju ändå en väsentlig skillnad mellan att å ena sidan dras in i ett samarbete där man måste skriva långsiktiga kontrakt, något som Hans Lindblad själv talade om. och som binder oss för åtaganden under flera decennier, som Hans Lindblad också påpekade, och å andra sidan köpa det fåtal plan som vi kan anse oss behöva. Det finns andra neutrala stater i Europa som köper de plan de anser sig behöva. Det är naturligtvis ett utlandsberoende i båda fallen. men det var glädjande att höra att Hans Lindblad gör en viss åtskillnad mellan dessa båda slag av utlandsberoende.
Herr talman! Nu tycker jag att Hans Lindblad i sin rundgång i denna fråga har kommit tillbaka ungefär dit där jag var när jag konstaterade att ett sådant plan som det svenska inte finns att köpa och inte finns på ritbordet. Och då är vi tydligen överens. Det är kanske bäst att vi slutar här, för det lät nästan som om Hans Lindblad var färdig att köpa flygplan redan nu. Vi får väl lugna oss åtminstone under de två närmaste åren.